Herr talman! Det finns skäl till min fråga om regeringens engagemang. Om man läser den del av budgetpropositionen som gäller utrikespolitiken, finner man att ordet nedrustning är borttaget på så gott som varje sida. T.o.m. i rubrikerna för stöd till freds och nedrustningsarbete har man velat ändra detta och kallar det för ett vidgat säkerhetspolitiskt begrepp. Det finns anledning att ställa sig frågan hur djupt engagemanget är, när vi gång efter annan har fått trycka på för att regeringen aktivt skall arbeta för provstoppet. Jag noterar med tillfredsställelse att utrikesministern nu säger att provstoppsfrågan är en prioriterad fråga, men i samtliga tal av utrikesministern har det hittills varit frågan om att icke sprida vapen som har varit den centrala. Det är bra och viktigt, men det viktigaste är att vi gör oss av med icke bara de kemiska vapnen, utan också kärnvapnen, och kraftigt minskar de konventionella vapnen. Detta är inte bara en fråga för den internationella arenan. Jag återser gärna också utrikesministerns engagemang på den nationella arenan, så att vi här kan göra som i alla andra länder, dvs. minska försvarskostnaderna och frigöra resurser för ett konstruktivt FN-arbete i fredens tjänst.
Herr talman! Jag tror att icke-spridningsfrågorna är otroligt centrala under de år vi har framför oss. Det hindrar icke att vi skall arbeta för ett provstopp. Jag tycker att det är en naturlig uppföljning av den stora framgång som undertecknandet av kemvapenkonventionen innebär; den visar hur man kan förbjuda en hel kategori vapen -- man kan införa en kontrollmekanism för detta. Det är naturligt att man arbetar vidare med dessa tankegångar och dessa riktlinjer när det gäller kärnvapenfrågorna. Jag tror -- jag säger det återigen -- att icke-spridningsfrågorna är ödesfrågor för oss.
Herr talman! Självfallet måste vi förhindra spridning av kärnvapen -- det är en oerhört viktig fråga. Men det är oerhört viktigt att man inte sätter spridningen före provstoppet utan inser att detta historiska ögonblick, när vi har fått det första stora avtalet -- det första verkliga avtalet, det första som är fullt kontrollerbart -- om ett avskaffande av ett massförstörelsevapen som vi har dragits med i så många år, nämligen kemiska vapen, är det givna ögonblicket för att ta upp provstoppsfrågan igen. Regeringen har på sitt bord ett svenskt förslag till avtal som har fått ett mycket positivt gensvar i Genève, både i korridorerna och vid bordet. Det förslaget till avtal är det enligt min mening dags för regeringen att nu lägga på bordet igen. Det har visat sig att den nya amerikanska administrationen har ett påtagligt intresse för att provstoppsfrågan löses, så varför inte lägga fram förslaget och driva det hårt? Jag noterar med glädje att utrikesministern har ett engagemang i nedrustningsfrågor. Jag hoppas att det engagemanget sprider sig, så att utrikesministern också ser till att de folkliga rörelser som arbetar med nedrustningsfrågor får ett ordentligt stöd och att resurserna inte slussas över till en tveksam högerpolitisk forskning.

Särskilt viktigt för en stabil utveckling i de nya staterna är att de i sina konstitutioner har ett tillfredsställande skydd för mänskliga rättigheter och för minoritetsrättigheter. Men, herr talman, stora och dramatiska förändringar sker också i Afrika. Detta gäller inte minst länderna på Afrikas Horn. Menghisturegimens fall våren 1991 och gerillatruppernas övertagande av landet gjorde slut på det trettioåriga inbördeskriget i Etiopien, det krig som ansetts som Afrikas längsta och blodigaste. I ett land som tillhör jordens fattigaste, härjat av krig och hunger, söker nu övergångsregeringen, bestående av flera partier, leda landet mot demokrati och allmänna nationella val. Det finns dock fortfarande motsättningar mellan de etniska och politiska grupperingarna. Frågan om Eritreas självständighet kommer att avgöras vid en folkomröstning nu i vår. Alla parter har sagt att de skall respektera resultatet av denna. Men landet behöver Sveriges stöd för att den demokratiska processen skall kunna fortsätta. Tyvärr kan vi inte se samma utveckling mot fred och demokrati i de övriga länderna på Afrikas Horn. Svältkatastrofen och den totala laglöshet och upplösning som rådde i Somalia efter diktatorn Siyad Barres fall och under de rivaliserande krigsherrarnas strider om makten har efter den amerikanska landstigningen i december 1992 väsentligt minskat. Dessförinnan dog tusentals somalier varje dag av svält och i strider. I dag finns det hopp om att befolkningen skall överleva. Svälten är på väg att bringas under kontroll nu när den internationella hjälpen kan komma fram. Men läget i landet är fortfarande osäkert, och strider pågår i de södra delarna. Vägen till fred förefaller mycket lång, trots en överenskommelse om vapenvila, en pågående avrustning och den nationella försoningskonferensens start i Addis Abeba i mars. FN håller nu på och organiserar ett övertagande av räddningsoperationen. Det är viktigt att Sverige fortsätter att stödja FN:s ansträngningar att skapa fred och stabilitet i Somalia. Även i Sudan pågår sedan tio år ett inbördeskrig mellan den muslimska norra delen och den södra delen av landet, där huvuddelen av invånarna är kristna. Den amerikanska regeringens biståndsorgan varnar nu för att en hungerkatastrof liknande den i Somalia håller på att inträffa i södra delen av Sudan. Omkring fyra miljoner människor hotas nu på grund av torkan och striderna att drabbas av svält, om inte hjälpsändningar kommer i gång. För att undvika en ny katastrof, där ytterligare miljoner människor på Afrikas Horn svälter ihjäl, krävs ökade ansträngningar av det internationella samfundet i form av katastrofinsatser. Även om allt fler av Afrikas länder nu inför flerpartisystem och håller fria val är vägen till demokrati både lång och smärtsam. Den senaste utvecklingen i Angola är ett exempel på detta. Sovjetunionen en fredsöverenskommelse fram, och fria val hölls i december förra året. Valresultatet accepterades dock inte av Unita-gerillan, och nya svåra strider utbröt i landet. Enligt uppgift har Unita-gerillan nu återigen gått med på att förhandla med regeringen om eldupphör. USA, Ryssland och Portugal övervakar tillsammans med FN Herr talman! FN:s roll som övervakare och medlare vid de pågående fredsprocesserna och demokratiseringssträvandena i forna diktaturer runt om i världen är nödvändig och behöver allt stöd. Det gäller att hos folken skapa ett förtroende för själva den demokratiska processen och förstå demokratins villkor. Invånarna måste kunna lita på att valen verkligen är fria och rättvisa. Annars respekteras inte heller valutgången. Vid uppbyggande av ett nytt rättsväsende, innefattande domstolar och civilpolis, måste invånarna kunna lita på att detta är ett instrument för att stärka och skydda den enskilde -- mot övergrepp från staten och från andra medborgare. I den forna totalitära regimen var ju dessa institutioner ett medel för att hålla dem under kontroll. Omfattande utbildningsinsatser behövs för att skapa detta förtroende, och här kan Sverige genom sitt demokratibistånd spela en viktig roll. Till sist, herr talman, kan vi med glädje konstatera att den pågående demokratiseringsprocessen i Sydafrika nu kommit så långt att regeringen anser att sanktionerna snart kan upphävas.

Herr talman! Vi lever i en brytningstid, som många före mig här i dag har påpekat. Vår nation har blivit för liten för att säkra vår framtid. En ny värld tar form. Antingen blir det en värld där intolerans och inskränkthet leder till allt värre konflikter, eller också blir det en värld där människor, folk och nationer förmår ta gemensamt ansvar och visa verklig solidaritet. Sveriges framtid blir allt närmare knuten till andra länders framtid. Den människa och det samhälle som vill styra sitt öde måste försöka göra det tillsammans med andra. Medborgarnas makt -- demokratin -- måste utövas på internationell grundval om den skall bli verklig. Därför är internationaliseringen i grunden en fråga om hur framtidens demokrati kan och skall utformas. Nya öppningar har skapats i världen: murar har fallit, sinnen har öppnats, resurser som länge bundits i för stora krigsmakter kan frigöras. Tyvärr har vi ännu inte fått se dessa resurser omvandlas i konstruktivt och positivt utvecklingssamarbete, men den dagen kommer, hoppas jag. Herr talman! Kalla krigets slut möjliggör ett helt nytt europeiskt och globalt samarbete. Samtidigt är de globala överlevnadsproblemen överhängande, och många djupa konflikter kräver nu sin lösning. Tragedierna i Somalia, i det forna Jugoslavien samt i Mellanöstern vittnar om vilka fruktansvärda krafter som kan utlösas om folken misslyckas. Allt tydligare ser vi hur nationerna delar en ödesgemenskap. Världshandelns tillväxt, storföretagens internationalisering, och än mer de allt större och snabbare finansiella transaktionerna gör det omöjligt för länder att på egen hand balansera marknadskrafterna. Miljöfrågan belyser det ömsesidiga beroendet allt tydligare. Jordens befolkning ökar i en takt som natur och samhällen inte orkar bära. Folkförflyttningar på grund av fattigdom eller konflikter ökar i en takt som de mottagande länderna inte lyckas hantera. Vi ser att dessa folkomflyttningar nu, som förr i tiden, börjar att ta form av reella folkvandringar. Kanske viktigast av allt är att ord och bild i dag far med ljusets hastighet runt hela klotet. Kommunikationsrevolutionen ger idéer och propaganda genomslag på sätt som aldrig tidigare upplevts. Världssamfundet har mött de mer nära ömsesidiga beroendena med ett allt tätare nät av internationella normer. Barnkonventionen och miljötoppmötet förde positionerna framåt. Man gick kanske inte så långt som vi ville, men det är två nya områden där positionerna flyttats framåt. Folkrätten utvidgas ständigt. Men det är uppenbart att detta inte räcker. Vi måste hitta en ordning av globala och regionala styrelseformer som svarar mot den nya verkligheten. Här skall vi naturligtvis se Carlsson-Ramphals kommission om globalt samarbete som en möjlighet. Låt oss ta vara på den möjligheten och de förslag om där kan växa fram. Låt oss också, som Nic Grönvall sade, arbeta vidare med det nordiska FN-projektet. Även om inte alla detaljer kan komma att bli verklighet finns det mycket att hämta där. Vi måste inse att en ny världsordning behövs, och vi bör också inse att den måste grundas på samarbete och solidaritet. Detta är utmaningar som ställer stora krav på oss. Vi måste utveckla vår känsla av medborgarskap. Om ingen nation kan klara sin framtid på egen hand, måste också vår identitet som medborgare utvecklas. Vi måste bygga grunderna för en medborgaridentitet som sträcker sig över nationsgränserna. Vi behöver en global medborgaranda. Sverige får inte stå vid sidan av, inte komma för sent eller okritiskt följa när ett nytt globalt samarbete tar form. Framsynthet i globala frågor har varit en del av svensk identitet. Klarar vi av att på nytt ta vår del av det gemensamma ansvaret? Herr talman! Jag känner en viss optimism efter att ha tagit del av utrikesdeklarationens starka betoning av FN. Det är en lång väg bort från den första regeringsdeklarationen där man ''glömde bort'' FN helt och hållet. Det uppskattar jag. Nu vill jag direkt fråga utrikesministern: Innebär denna starka FN-betoning en återgång till den engagerade Hammarskjöld, Alva Myrdal, Olof Palme och många andra?
Herr talman! Jag tycker inte så bra om uttrycket ''återgång''. Jag använder däremot gärna uttrycket ''fullföljande''. Det öppnar sig nu nya möjligheter för FN i en värld utan det kalla kriget. Vi har att hantera nya möjligheter och nya uppgifter i ett FN som äntligen fungerar som stadgan avsåg. I detta FN vill Sverige vara mycket aktivt och mycket engagerat, och vi är det. Vi har gått in i flera nya FN-engagemang. Vi avsätter mycket pengar för FN. Vi vill också vara mycket verksamma, och det är inte minst viktigt i reformeringen av FN-systemet. Annars kommer inte FN-systemet att klara av sina uppgifter. Här har vi ett gemensamt ansvar som vi måste ta på allvar. Det är inte bara den vackra retoriken som gäller, utan det är fråga om mycket handfast arbete. Det är inte minst fråga om att verka för att FN:s medlemsländer själva är villiga att genomföra reformen. Det är där som vi i dag möter de största stötestenarna.
Herr talman! Jag använde ordet ''återgång'' eftersom FN saknades i den första regeringsförklaringen. I den regeringsförklaring som avgavs i höstas fanns, vill jag minnas, två rader om FN. Nu görs en utomordentligt stark betoning av FN och Sveriges roll i FN. Det värdesätter jag. På samma sätt värdesätter jag utrikesministerns första tal i FN, där det betonades att FN är en hörnsten i Sveriges utrikespolitik. Jag tar nu med stor glädje fasta på det som utrikesministern sade om ett fullföljande av den svenska FN-politiken. Det är alldeles utomordentligt om vi kan enas om detta, oavsett om vi skall använda ordet återgång eller fullföljande. Detta är ändock en betydelsefull markering av utrikesministern. Jag fäster stort värde vid den och kommer att notera det i mina memoarer om jag någon gång skall skriva sådana. Jag vill också tillägga att jag tror att vi med detta har anledning att hysa optimism om nästa val till säkerhetsrådet. Jag utgår ifrån att regeringen vill ha en plats där. Det är ju ändå Sverige det gäller.

Herr talman! Jag skall börja med att citera utrikesministern. Hon sade i dag följande: ''Massfattigdom, explosiv befolkningsökning, djupt rotade etniska konflikter, växande flyktingströmmar, utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna och allvarliga hot mot miljön utgör betydande utmaningar för det internationella samfundet.'' Utrikesministern avslutade sitt anförande med att säga: ''Men om vi i samarbete söker realistiska och pragmatiska lösningar på de globala problemen har vi kommit ett stycke på väg. För sin del kommer Sverige att leva upp till sitt ansvar.'' Detta är bra ord. Men nu finns det ett problem. Det är att svenskt bistånd, och bistånd över huvud taget, är under attack. Attackerna mot ulandsbiståndet har på senare tid blivit allt hätskare. De stämningar som blivit vanligare sedan Ny demokrati har kommit in i svensk politik och i Sveriges riksdag är en utmaning för alla oss som vill hålla solidaritetstanken levande inte bara i ord utan också i praktisk politik. Eftersom ganska få svenskar med egna ögon sett hur svenskt bistånd fungerar i verkligheten, är det lätt att myter får stor spridning. För några veckor sedan fick vi uppleva hur en av våra stora kvällstidningar, Expressen, spädde på attacken genom att ge en enligt mitt tycke helt felaktig skildring av vad svensk biståndspolitik är. Jag kan bara som ett exempel nämna att man hade en rubrik som löd: 8 miljader har inte nått fram. Därmed låtsas man att 8 miljarder har försvunnit. Det visade sig att detta var de 8 miljarder som vi diskuterade här för några år sedan. Det var reservationer som var intecknade för saker som skulle uträttas, men som belöpte olika budgetår. Genom att skapa en sådan bild attackerar man biståndet totalt. Det är väl också meningen i det här fallet. Visst görs det fel och visst begås det misstag när det gäller svenskt bistånd. När jag far förbi en stor cementklump på Vikbolandet i Östergötland, som heter Marviken, brukar jag tänka att om det projektet, som ibland har kallats för världens första oljedrivna kärnkraftverk, hade varit placerat i ett biståndsland hade det blivit en myt som man hade talat om. Det är tyst om den stora cementklumpen som står där helt till ingen nytta. Vi kan som exempel på felsatsningar i det svenska samhället nämna varven, Volvofabriken i Uddevalla och Saabfabriken i Malmö. Inom det svenska bankväsendet rullar miljarder som vi inte vet vart de tar vägen. Dessa misstag görs i ett högt industrialiserat land, med en bra infrastruktur, där utbildningen är hög, där det finns skickliga ekonomer. Man undrar då över de attacker som sker mot svenskt bistånd, som ju arbetar under helt andra förhållanden: bland människor som kanske inte kan läsa, skriva och räkna, med en infrastruktur som är av ett helt annat slag och där telefoner inte fungerar. Då kan naturligtvis ett och annat gå snett. Men det måste vara proportion på attackerna. Jag frågar mig: Var finns de positiva exemplen i dagens debatt när det gäller svenskt bistånd? Varför inte lyfta fram att andelen barn i skolan ökat från 55 % 1960 till 75 % i dag i länder i syd, att analfabetismen har sjunkit från 54 % 1960 till 36 % i dag, att medellivslängden har ökat från 46 år 1960 till 63 år i dag och att barnadödligheten halverats under samma tid? Varför inte lyfta fram lyckade biståndsprojekt eller skildra hängivna engagerade självuppoffrande biståndsarbetare? Lars Moquist, Ny demokrati, sade tidigare i dag: Vi har inte råd. Sverige tillhör, tillsammans med västerlandet, världens rika. Om inte vi har råd, vem skulle då ha råd? Pär Granstedt gjorde tidigare en bra jämförelse när han talade om att vi skulle kunna pruta en del på vår lyxkonsumtion. Nu krävs en kombination av försvar och förnyelse när det gäller biståndet: ett försvar för den grundläggande tanken om solidaritet med människor som har det svårt, oavsett var på jorden de har råkat födas; en förnyelse av biståndets former och innehåll så att vi lär av såväl goda som dåliga erfarenheter. Hetsjakten mot biståndet, biståndsarbetare och myndigheter som arbetar med bistånd i olika former, är både destruktiv och missriktad. Nu gäller det för oss som tror på de solidariska krafternas möjlighet att förändra en orättvis värld, att försvara biståndet genom att förbättra, förnya och ge vårt helhjärtade stöd.

Herr talman! I likhet med Karl-Göran Biörsmark, skall jag belysa biståndet i mitt anförande, men jag skall koncentrera mig på kvinnobiståndet. En uppfattning som det råder en stark konsensus om i det svenska samhället är att kvinnor har samma rättigheter som män. Detta är långt ifrån fallet i alla utvecklingsländer. Ett land behöver både män och kvinnor för att blomstra. Kvinnors kunskap och erfarenhet behöver tas till vara i utökad utsträckning på alla områden. Att kvinnor involveras i samhällsplanering är således till fördel för alla samhällen. Mot den bakgrunden är det viktigt att samtliga biståndsmyndigheter omfattas av kravet på ökat bistånd till kvinnor men också förbättrad integrering av kvinnor i utvecklingsprocessen. Förutom att kvinnobiståndet bör vara en integrerad del i alla våra biståndsprojekt måte bistånd också ges till separata kvinnoprojekt. Tradition, kultur, religion och andra lokala omständigheter måste vara avgörande för vilken form som är lämpligast. Kvinnors levnadsförhållanden i u-länderna är ofta mycket svåra och i många fattiga länder är flickors och kvinnors situation väsentligt mer utsatt än pojkars och mäns. Familjerna i utvecklingsländerna prioriterar pojkarna. Detta leder bl.a. till att flickor lider av undernäring oftare än pojkar. Pojkar får sjukhusvård oftare än flickor. En nyligen gjord undersökning i Indien visar att det gjordes 40 % färre sjukhusbesök av flickor än av pojkar. Diskriminering mot flickor fortgår på alla områden. Så utgör t.ex. läskunnigheten hos flickor i utvecklingsländerna bara två tredjedelar av pojkarnas. Fattigdomen är ju hindret för människors utveckling. Därför blir brist på näring, barn och mödravård, utbildning och möjligheter till försörjning för kvinnorna det som leder till ett av våra allvarligaste globala problem. Då tänker jag på befolkningsexplosionen. Det är en myt att kvinnor i utvecklingsländerna vill ha stora barnkullar. Kvinnor vet att ständiga graviditeter tär hårt på deras hälsa. Den viktigaste befolkningsåtgärden är därför att stärka kvinnans ställning. Det behövs mer sociala satsningar, det behövs förbättrad utbildning, det behövs förbättrade inkomstmöjligheter och det behövs direkta familjeplaneringsåtgärder för att minska barnafödandet och barnadödligheten. Om flickor och kvinnor får utbildning och status, och om kvinnor själva kan styra över sin ekonomi föder de inte fler barn än de kan ta hand om. Familjeplanering gynnar inte bara u-länderna. Det är den bästa vägen för att förhindra överbefolkning på hela vår jord. Världens befolkning uppgår i dag till 5,4 miljarder människor. Den ökar i en takt som saknar motstycke i historien och kommer att vara uppe i 6,4 miljarder om tio år om inte kraftfulla insatser sker. Gjorda beräkningar visar att 40 % av dagens alla 14-åringar kommer att ha blivit gravida före 20 års ålder. En ökning av bistånd på befolkningsområdet måste därför ske när det gäller rådgivning, information, barn och mödravård samt preventivmedel. Detta måste givetvis ske på frivillighetens grund. Det svenska biståndet har uppmärksammat kvinnor, men mycket återstår att göra. Jag tänker på FN:s kvinnofond, Unifem, där det här arbetet spelar en viktig roll. Därför bör Unifem få ökat svenskt stöd så snart vi får ekonomiska förutsättningar för detta. Vi måste föra en aktiv kvinnopolitik i hela världen. Inom Europasamarbetet har vi stora möjligheter att driva denna linje, till fördel för kvinnorna såväl i Östeuropa som i övriga Europa, men också i världen. En av fördelarna med ett medlemskap i EG skulle, som jag ser det, vara att kvinnorna i de egna parlamenten -- men också gemensamt inom EG-parlamentet -- kan arbeta för att kvinnorna får det bättre; att vi får ett utökat bistånd till kvinnorna i världen, men också ett bättre integrerat kvinnobistånd i olika biståndsprojekt. Herr talman! Under ytterst primitiva förhållanden ansvarar kvinnorna i utvecklingsländerna också för hem och familj. Traditionellt står ju kvinnorna där för en stor del av familjens försörjning. De spelar en avgörande roll i miljöarbetet, de har ofta ansvar för livsmedelsförsörjningen, de stannar kvar på landsbygden och har huvudansvaret för familjens jordbruk. Kvinnor i utvecklingsländerna står för hälften av livsmedelsproduktionen -- i Afrika för så mycket som 75-80 %. Även när det gäller att få till stånd en ekonomiskt uthållig utveckling i tredje världens länder, vilket vi eftersträvar, har kvinnor en stor betydelse. Vi måste alltså satsa mer på utvecklingsländernas kvinnor och flickor. Utan kvinnor stannar inte bara Sverige, herr talman; hela världen riskerar att stanna utan kvinnor.

Herr talman! Jag vill inleda med ett citat: ''Jag ville så gärna tala om kärlek men världen är galen.'' Orden är Maria Wines. Den här strofen kommer för mig när jag läser i tidningen om den svensk som sitter häktad i Thailand för sexuellt utnyttjande av minderåriga pojkar. På mitt nattduksbord ligger Maj-Gull Axelssons bok ''Rosario är död''. Boken är skriven med dokumentärt underlag på samma tema. Den handlar om Rosario Baluyot, gatubarn i Olongapo, på Filippinerna. Rosario dog 11 år och 5 månader gammal till följd av en bukhinneinflammation. Jag skall inte plåga kammaren med detaljer. Flickan var offer för den sexturism som inriktar sig på barn. Under tiden från Rosarios död i maj 1987 och fram till den händelse i Thailand som för någon vecka sedan ledde till häktning har tusentals barn berövats både sin barndom och sin fysiska och mentala hälsa. Barns rättigheter väger lätt i de flesta länder, trots att barnkonventionen är den MR-konvention som i dagsläget har undertecknats av flest länder -- närmare bestämt av 128 länder, inkl. Thailand, Grant varnar i 1992 års rapport om situationen för världens barn för att vi håller på att få en särskild världsordning för barn där avsaknaden av barns rättigheter är legio. Förhoppningsvis kommer en dom i Thailand att ha en avskräckande effekt på barnskändare. Barnprostitutionens utbredning har ett klart samband med i vilken grad ett lands ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har uppfyllts. Många barn tvingas till prostitution bara därför att de inte kunnat äta sig mätta. Det positiva sambandet mellan mänskliga rättigheter, demokrati samt ekonomisk och social utveckling är betonad i UNDP:s ''Human Development Report''. Det är viktigt att ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter liksom efterlevnaden av konventionen om barns rättigheter lyfts fram inför den världskonferens i FN:s regi om mänskliga rättigheter som skall hållas i Wien till sommaren. Sverige bör som en av initiativtagarna till barnkonventionen och barntoppmötet ta ett särskilt ansvar för barnkonventionens efterlevnad både för Sveriges barn och för barn i övriga världen. Vi socialdemokrater föreslår i den MR motion som avlämnats till riksdagen att Sverige skall förklara sig som fadder till barnkonventionen. Vad som menas med detta utvecklas närmare i vår motion. Det ges inte tid till att redogöra för det nu. Herr talman! Jag har haft förmånen att delta i den internationella konferens om mänskliga rättigheter som sedan i måndags pågår ute i Saltsjöbaden. Jag vill gärna säga att det är ett hedervärt initiativ från regeringen att anordna den här konferensen. Bland många intressanta anföranden vill jag ta två till utgångspunkt för ställningstagandena i denna debatt. UNDP:s Mabubul Haq talade på ett engagerat sätt om konditionalitet i biståndet -- och då kopplat till I likhet med Mabubul Haq har vi i vår gruppmotion om mänskliga rättigheter beskrivit hur kontraproduktivt det kan vara att avbryta bistånd till ett mottagarland om dess regering kränker mänskliga rättigheter. Det är förvisso viktigt att ha en dialog och en diskussion, och det gäller också att utöva press på dem som kränker mänskliga rättigheter. Men om biståndet avbryts drabbas sällan makthavarna. I stället drabbas fattiga människor. Människor som inte har haft möjlighet att själva välja sina ledare utan som måste dras med en odemokratisk regering straffas på det här sättet dubbelt upp. I sådana situationer anser vi att det är bättre att omfördela biståndet till enskilda organisationer som kan nå ut till människorna och därigenom underlätta för människor i en svår situation. Regeringen är enligt vår mening alltför inriktad på att använda mänskliga rättigheter som ett negativt sanktionsinstrument. Mycket bra görs också på MR-området. Men som exempel på negativa sanktionsinstrument kan nämnas de orimligt stora nedskärningarna i biståndet beträffande Ett annat exempel framgår mycket tydligt i budgetpropositionen på s. 34. Regeringen säger där: ''Mottagarländernas agerande vad gäller demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, utveckling av marknadsekonomi och effektivitet skall spela en avgörande roll vid fördelningen av biståndet.'' Ett sådant synsätt leder alltid, som också Mabubul Haq betonade, till selektivitet. Det är just en sådan selektivitet som vi tycker oss se i valet av länder som gynnas resp. missgynnas i biståndet. Den andra inledningen på konferensen som jag vill referera till gäller Dr Nafis Sadik, chef för FN:s befolkningsfond. Befolkningsfrågan, som den ofta kallas också i vår debatt, antyder ett makropolitiskt synsätt -- med andra ord överbefolkningen på jorden som ett problem för andra länder och folk. Också i utrikesdeklarationen beskrivs befolkningsfrågan som en global ödesfråga. Nafis Sadik betonade i stället i sin inledning den starka kopplingen till den enskilda kvinnans rätt till eget val av när hon vill ha barn och hur många barn hon vill ha. Om kvinnor i utvecklingsländerna kan göra sitt val baserat på utbildning och tillgång till mödraoch barnahälsovård kommer den första graviditeten sannolikt att skjutas fram och antalet barn per kvinna att minska. Om man vet att barnens chans att överleva är stor behöver man inte skaffa sig så många barn ''bara för säkerhets skull''. Rätten till reproduktion, som det heter, är en viktig mänsklig rättighet. Herr talman! Mänskliga rättigheter är ett vittomfattande område. Sex minuters taletid är en mycket kort tid. Jag har därför bara hunnit snudda vid några få av de MR-problem som vi har att arbeta med. I den kommande debatten med anledning av utrikesutskottets betänkande om mänskliga rättigheter hoppas jag att vi får mera tid till att analysera och djupare diskutera MR-frågor.

Herr talman! Först några ord om biståndspolitiken. De attacker som då och då görs här i kammaren har ofta en djup egoistisk underton som vi i vårt parti inte kan acceptera. Självfallet är det inte svårt att hitta fel och brister i det här mycket svåra arbetet, där det många gånger saknas både administration och kommunikation ute på arbetsfältet. Det är alltså inte svårt att hitta fel, om man nu letar efter sådana. Den politik som Ny demokrati för fram i det här sammanhanget vill jag påstå är mycket närsynt och framför allt mycket farlig för freden i världen. Välfärdsklyftorna är det största hot mot freden som vi för närvarande lever med. Det är i de gränsområdena som hotet mot freden är störst. Biståndet är, och kan vara, om vi sköter detta rätt, ett bra överlevnadsvillkor för alla i samhället. Det gäller de olika länderna. Svenskt bistånd är, och bör vara, ett medel i fredsarbetet. Men det är också, i varje fall för oss i vårt parti, humanitärt ofrånkomligt att engagera sig i biståndsfrågorna. Herr talman! Sedan något om Europapolitiken. Sveriges pågående förhandlingar med medlemsstaterna inom EG innebär för vårt land att vi söker en godtagbar form för en fast och långsiktig relation med dessa länder. Varje medlemsland har sedan ett ansvar för att denna relation vidareutvecklas. EG består av fria nationer. Var och en av dessa är lika angelägen som vi i Sverige är om att slå vakt om självbestämmandet och den nationella särarten. Medlemsländerna har också ambitionen att underlätta de vardagliga relationerna vad avser exempelvis handel och kommunikationer. För detta har man bildat en gemensam organisation, EG, och en gemensam lagstiftning som skall underlätta den gränsöverskridande verksamheten, vardagsverksamheten. EG spelar en allt större roll för välfärdsutvecklingen och för de politiska relationerna i dagens Europa. Låt mig kort få redogöra för några viktiga uppgifter som vi kristdemokrater förväntar oss att EG skall leva upp till och uppnå när de nordiska länderna När EG öppnas för de nordiska länderna innebär det att man tar till sig traditioner med mycket stor politisk öppenhet. I det utvecklingsskede som Europa i dag befinner sig i är det mycket angeläget att EG:s mål blir en maximal öppenhet mot omvärlden. Denna öppenhet är angelägen för utvecklingsländernas möjligheter att finna marknad för handel och välfärdsutveckling. Men öppenheten är minst lika angelägen för de angränsande länderna inom Central och EG är den enda politiska och ekonomiska kraft som i dagens Europa på ett radikalt sätt kan påverka dessa länders välfärdsutveckling och ge stöd för utveckling av demokrati och fred i dessa länder. Om vi inte förmår att engagera medlemsländerna i denna aktion, kommer situationen i öst att bli ett konkret hot mot vårt eget land och vårt eget folk. På ett likartat sätt finns i dag en latent spänning mellan medlemsländerna i söder och de nordafrikanska länderna. Även detta har sin grund i stora skillnader i välfärd och ekonomisk utveckling. Den öppenhet som erfordras kan uppnås genom olika former av ekonomiskt och tekniskt bistånd, förbättrade handelsrelationer, sänkta tullar mot tredje land och kanske en uppbyggnad av gränsöverskridande gemensamma kommunikationer. De pågående GATT förhandlingarna kan verksamt bidra till den öppenhet som behövs mellan länderna. Sverige bör redan under pågående medlemskapsförhandlingar göra markeringar inför kommissionen, som visar vårt krav och stöd för en ökad öppenhet mot EG:s omvärld. Kommissionen har ett ansvar för att ta vara på nya länders politiska ambitioner. Öppenheten är en nordisk ambition som EG behöver i dagsläget. Herr talman! Sverige och övriga Norden är viktiga delar av Europa. Europas problem är vårt. Man skulle kunna göra en travestering på det kända amerikanska uttrycket: Fråga inte vad Europa kan göra för oss, fråga i stället vad vi kan göra för Sverige kan bidra med erfarenheter från ett politiskt arbete för en jämnare fördelning av välfärden, för en aktiv kamp mot arbetslösheten och för demokrati och fred. Dessa är just de problemområden som i dag skapar mycket stora politiska spänningar i hela Europa. Herr talman! Vi har under de två dagar, som den gemensamma parlamentarikerkommittén varit samlad i Stockholm med deltagare från EG:s medlemsländer och Sverige, fått åtskilliga bevis på att ett litet land som Danmark kan ha ett mycket stort inflytande över EG:s politik och utveckling genom det engagemang som danskarna visar och mobiliserar i Europaarbetet. Om vi kan mobilisera vårt folks engagemang i Europafrågan, kan de nordiska länderna tillsammans bli en nyskapande kraft som öppnar Europa och tryggar utvecklingen för välfärd och fred.

Herr talman! Fru utrikesminister! Jag hade förra veckan förmånen att få delta i ANC:s första internationella konferens i Sydafrika. Det var en stor upplevelse, stor i bemärkelsen att få möta ANC och de demokratiska krafterna i Sydafrika, som trots allt de våld som har riktats mot dem har förmågan att stå över våldet och en vilja att skapa nationell enhet i sitt land. Det är också svårt att tala om Sydafrika och det internationella läget utan att bära med sig de bilder av det förtryck som fortfarande råder i Sydafrika, de oerhörda sociala skillnaderna, bilderna av den fattiga svarta befolkningen och de extremt rika som stänger in sig i sina egna valda fängelser av lyx. Hur någon människa -- vit eller svart -- kan vilja välja att leva på det viset är för mig en gåta. När jag i dag tar del av regeringsdeklarationen är jag naturligtvis förvånad över att regeringen inte kan uttala sig tydligare om Sveriges bidrag när det gäller att ställa upp mot apartheidsystemet i Sydafrika. Jag kan inte förstå varför man från svensk sida inte vill göra en betydligt mer aktiv insats för att stärka kampen mot apartheid, och för att bistå Sydafrika med att leda landet in i demokrati. Den svenska regeringen har varit oerhört snabb med att tala om att upphäva sanktionerna. Jag är naturligtvis glad över att Utrikesnämnden -- detta har bekräftats av Pär Granstetd m.fl. både här i dag och vid mötet i Sydafrika -- uttalade att Sverige inte skall springa i förväg, utan vänta på att ANC:s villkor blir uppfyllda. När Nic Grönvall talar om att följa Norges exempel, hoppas jag att det enbart står för moderaterna. Jag skulle vara intresserad av att få höra utrikesministerns kommentar till detta.

I det läget kan man påbörja ett upphävande av sanktionerna. ANC tar också i sina rekommendationer upp att man anser det vara självklart att den internationella församlingen inte skall tolerera att vita representerar Sydafrika utan att de demokratiska krafterna och interimregimen i Sydafrika har accepterat dem som representanter. Jag vill vända mig till Ny demokrati och Lars Moquist, som anser att sanktionspolitiken har varit felaktig över huvud taget. Vad har Lars Moquist och andra nydemokrater att säga till de vita och svarta sydafrikaner, för vilka de internationella sanktionerna har betytt så oerhört mycket för deras egen kamp, och där Sverige har stått i främsta ledet? Jag undrar vad Lars Moquist skulle ha svarat Nelson Mandela när han på ANC:s konferens till oss alla internationella gäster sade: Vi vet att ni kommer att vilja gå med oss även den sista milen, att ni vill arbeta med oss för att få en bestående seger i de här valen. Vi vet att ni vill hjälpa oss att återupprätta Sydafrika i den vision som Freedom Charter lade grunden för, likväl att det här landet är ett land som tillhör alla -- svarta och vita. Vad svarar Ny demokrati och vad svarar Lars Moquist de demokratiska krafterna? Vad vill den svenska regeringen svara de demokratiska krafterna i Sydafrika i dag? Det gäller naturligtvis sanktionerna, där vi måste vara i takt med dem som finns inne i Sydafrika och som arbetar för demokratin. Vi skall inte gå tvärt emot deras önskemål. Hur vill man från svensk sida bidra till väljarutbildningen i Sydafrika. Vilka andra insatser såsom bistånd m.m. kan Sverige tänkas göra för att bidra till att utjämna de enorma sociala och ekonomiska skillnader som finns mellan människor? Herr talman! Jag vill instämma i Karl-Göran Biörsmarks hyllning till solidariteten. Men jag hoppas och ser att hälsningen i första hand går fram till den egna regeringen, eftersom det är regeringen som har skurit ned biståndsinsatserna. Slutligen, regeringsdeklarationen talar om mänskliga rättigheter i allmänhet. De som i hög grad drabbas av just krig, katastrofer och sociala orättvisor är kvinnor och barn. Jag skall inte här upprepa vad andra har sagt om att kvinnor och barn är de som får minst del av utbildning och hälsoresurser m.m. Vi vet också att våld i hög grad riktas mot kvinnor och barn, som exempelvis i det forna Jugoslavien där kvinnor och barn har våldtagits. Därför är det desto mer förvånande att kvinnor och barn tycks vara totalt frånvarande i regeringsdokumentet. Det enda som nämns är befolkningsfrågan. Utrikesministern, var finns regeringens engagemang för att nå just dem som allra mest drabbas av katastrofer, våld och sociala orättvisor?

Herr talman! Fru utrikesminister! Under senare tid har biståndet ansatts hårt. Å ena sidan har en värld i snabb förändring ställt långt större krav på ökade resurser och nya ändamål. Å andra sidan har biståndets volym urgröpts. Samtidigt har det här hemma förts en debatt om biståndet som har varit mycket hård och osaklig. Inte minst SIDA har under de senaste veckorna utsatts för en vulgär och osaklig hetskampanj. Tyvärr har biståndsansvariga på UD hukat. På så sätt, menar jag, har man där medverkat till att misstänkliggöra det svenska biståndet i allmänhet, och SIDA i synnerhet. Jag är i detta avseende djupt besviken på Alf Svensson, som jag också saknar här i kammaren i dag när biståndsfrågorna tas upp av så många. Herr talman! Det är alldeles självklart att vi kritiskt skall granska vår biståndspolitik, men kritiken skall vara saklig. För tre år sedan föreslog vi som satt i den s.k. organisationsutredningen att ett fristående utvärderingssekretariat skulle inrättas för att utvärdera biståndet. I april förra året beslutade riksdagen att anslå medel till sekretariatet. Men tiden gick, och inget hände. Först nu den 1 mars i år, nästan ett år senare, kommer detta sekretariat att börja sitt arbete. Regeringens senfärdighet i denna fråga har bidragit till att den vulgärpropaganda mot det svenska biståndet som har förts under den senaste tiden har fått fotfäste. Det är ett oberoende utvärderingsinstitut som kan ge oss de nödvändiga svaren huruvida svenskt bistånd uppfyller de mål som den svenska riksdagen har fastlagt. Det är inget som helst tvivel om att biståndet behövs och behövs i ökad omfattning, även om alla länder först och främst måste mobilisera sina egna resurser. Handeln och de kommersiella kapitalströmmarna är av mycket större volym än biståndet, men det vore fel att minska biståndet med hänvisning till behovet av ökad handel och bättre handelsvillkor för u-världen. Sådant behövs förvisso, men för att u-länderna skall kunna konkurrera framgångsrikt krävs ekonomisk och social utveckling, vilket särskilt i de fattigaste länderna måste stödjas med bistånd. Det är uppenbart att den nu rådande ekonomiska nedgången har påverkat de industrialiserade ländernas vilja och förmåga att leverera ett ökat bistånd. Jag vill understryka att för oss socialdemokrater är neddragningen tillfällig och att enprocentsmålet snarast möjligt måste återupptas. I vår partimotion om biståndet -- den som Daniel Tarschys här i kammaren kallade sympatisk -- har vi socialdemokrater fastslagit vilka grundläggande huvudprinciper som alltjämt bör gälla för svenskt bistånd. Biståndet måste vara långsiktigt. Vi oroas över att regeringen alltmer fragmenterar biståndet. * Sverige skall i samverkan med andra givare stödja utvecklingen av demokratiska samhällen. Vi oroas över att regeringen ofta lutar mot att inta en villkorande snarare än en främjande attityd. Utvecklingen förutsätter att ett land utvecklar sin institutionella kapacitet och förmåga. Här spelar förvaltningsbiståndet en stor roll. Det kvinnoinriktade biståndet är nödvändigt för att vinna mot fattigdomen. Flera talare här i dag har lyft fram detta. Jag håller med dem. Men vi saknar regeringens uttryckliga prioritering av det kvinnoinriktade biståndet. * Befolkningsfrågorna har vuxit i betydelse. De är centrala för hela utvecklingsproblematiken. Här saknar vi regeringens strategi för behandlingen av dessa frågor. Det är anmärkningsvärt med tanke på FN:s befolkningskonferens som skall äga rum 1994 När vi nu tvingas göra nedskärningar och hårda prioriteringar, är det av största vikt att biståndet koncentreras till de fattigaste länderna. Flera av våra programländer -- jag tänker på Mocambique, Tanzania och Vietnam -- befinner sig nu i ett mycket känsligt övergångsskede mot ökad ekonomisk och politisk pluralism. I detta läge är det desto angelägnare att vi fortsätter att ge ett starkt svenskt bistånd för att stödja dessa processer. Just med tanke på regeringens egna prioriteringar är det märkligt att man vill sänka landramarna för dessa mottagarländer.

Herr talman! Fru utrikesminister och tappra utskottskolleger! Först ett par klargöranden. Ny demokrati har konstruktiva förslag om hur utrikesförvaltning och biståndsinsatser borde skötas. Ny demokrati vill inom biståndet göra mer för fler till en lägre kostnad. Detta är en utmaning. Ny demokrati vet att det finns lyckade biståndsprojekt. Jag säger detta, eftersom det tycks vara de argument med vilka man försöker vifta bort våra seriösa förslag. Herr talman! Ny demokrati har framlagt förslag om hur det befintliga bistånds och handelsmyndigheterna SIDA, BITS, SwedeCorp, borde ombildas till två nya myndigheter eller -- hemska tanke -- till två nya bolag. Ett bolag skulle ha den samlade kompetensen och ansvaret för mjukvaran, dvs. lån, exportkrediter, garantier och project management för näringsliv och myndigheter. Det skulle ske med tonvikt på vårt närområde men med inriktning på hela världen i projekt där Sverige innehar kunskaper och kompetens. Vi har föreslagit en fyrdubbling av de exportkreditgarantier till Östeuropa som regeringen blygsamt har fastställt. Vi fick i går höra om de kurser som BITS har anordnat i Östeuropa. Jag tror inte att vi löser några problem med kurser. Vi skulle behöva en konkret strategi och ett konkret mål för vår östpolitik. Jag tycker att vi skall försöka forma en sådan politik i vårt utrikesutskott. Det andra bolaget skulle ha det operativa ansvaret för hårdvaran, en effektiv katastrofhjälp. Det kan vara allt från blågula Herculesplan med mat, medicin och kläder -- vi har beskrivit detta tidigare såsom en brigad eller liknande -- till mer tekniska projekt såsom uppbyggnad och reparation av infrastruktur m.m. Denna organisation skall även syssla med upprättandet av flyktingläger i katastrofernas närområde -- och i Sverige, när flyktingarna har kommit så långt. Det skall även vara en logistisk koordinering av enskilda organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, Lutherhjälpen m.fl., dvs. en konkret handling i stället för bidrag. Man skall kunna hjälpa dem konkret med transporter, samordning osv. i stället för 80 30-regel. Dessutom skulle organisationen ansvara för en samlad koordinering av svenska FN-insatser. Dessa är i dag, som ni vet, spridda på en rad departement och myndigheter. Ingen tycks ha det samlade greppet. Vi bör även verka för att få fler svenskar i FN-systemet och se över de svenska bidragsandelarna som i vissa fall är oresonligt stora. Befolkningsfrågan måste självfallet prioriteras. Det har nämnts här tidigare, men det kan inte nog poängteras. Det finns i världen ett stort behov av familjeplanering som inte är tillgodosett. Det finns ingen tvingande funktion. Till att börja med får man se till att de som verkligen vill ha hjälp med familjeplanering får hjälp. Om det blir en smal eller bred lösning bryr jag mig inte om. Huvudsaken är att man verkar på alla fronter där det finns ett behov. Herr talman! Jag vill till slut kommentera den skamliga och fantasilösa utskottsbehandlingen av alla dessa frågor. Var finns visionärerna i utrikesutskottet? Man bestämmer sig för att kopiera förra årets betänkande. T.o.m. namnet UU15 behåller man sedan förra året. Sedan bestämmer sig Socialdemokraterna och fyrklöverregeringen för att den ekonomiska ram som UD har föreslagit skall ligga fast. Därefter avstyrks alla motioner mycket rutinerat. Vidare hejar alla glatt på sin hjälte Calle, dock inte Bildt utan Tham, som tycks vara tjänis med de flesta i utskottet. Man verkar vara rörande överens om att det inte är något fel på SIDA. Statsrådet Alf Svensson har två gånger under de senaste veckorna sagt i denna kammare att OECD tycker att SIDA är bra. Då är det naturligtvis så. Jag undrar vad OECD tycker om Expressen. I de fyra största biståndsmyndigheterna sitter ledamöter från utrikesutskottet: Alf Wennerfors och Pär Granstedt i SIDA, Kristina Svensson i SwedeCorp, Nils T Svensson i BITS och allas vår utskottsordförande i SAREC. Dessutom är Alf Wennerfors ordförande i Riksdagens revisorer, som åtskilliga gånger har riktat kritik mot SIDA. Herr talman! Är detta lämpligt? Inger detta förtroende? Jag tycker inte det. Jag blir alldeles matt över att se den stelhet och det motstånd mot nytänkande som finns i utrikesutskottet. Mr speaker! Eftersom detta är en utrikesdebatt, vill jag avsluta med ett ordspråk på engelska: If you only do as you did before, you'll only get what you got before.

Herr talman! Jag vill ställa några frågor till Richard Ulfvengren. Men först vill jag understryka att jag håller med om att det är viktigt med nytänkande. Det är angeläget att vi är öppna för nya infallsvinklar och nya idéer. När det gäller biståndets storlek sade Ny demokratis företrädare Lars Moquist: Vi har inte råd att ge 1 % av vår bruttonationalinkomst i bistånd. Jag förstår att Richard Ulfvengren delar den uppfattningen att Sverige inte har råd. Jag menar dock att Sverige har råd att ge en solidarisk hjälp till resten av världen. Att fördela 99 % av inkomsterna bland oss själva och ge 1 % i bistånd borde vara möjligt för svensk ekonomi. Som vi hörde här tidigare motsvarar 1 % ungefär vad vi köper chips och godis för. Richard Ulfvengren sade att vi kan uträtta mer för hälften av pengarna. Menar Richard Ulfvengren på allvar att ett halverat bistånd ger mer än vad ett effektivt enprocentsmål skulle göra?
Herr talman! Karl-Göran Biörsmark påstår att vi har sagt att vi inte har råd. Vi har inte råd att göra fel i dagens läge. Vi har inte råd att göra det minsta lilla fel på något område inom svensk ekonomi och inte heller inom biståndsområdet. Eftersom vi diskuterar den frågan i dag och eftersom jag jobbar mest med den frågan, är det där som jag har lagt min energi för att försöka se till att vi använder pengarna effektivt. Vi har sagt att vi vill att vi skall försöka nå det mål som FN har satt upp som ett gemensamt och långsiktigt mål, nämligen 0,7 %. Men jag tycker att hela diskussionen om dessa procentsatser är ganska absurd. Men om man vill uppnå målet 0,7 % av BNP, måste man ha någon BNP totalt sett att räkna denna procentsats på. Om vi utgår från att det är 0,7 % som gäller, tycker jag inte att det kan vara något fel för ett politiskt parti att säga att man vill följa FN:s långsiktiga mål, när vi vet att det är fyra eller fem länder som ligger över dessa 0,7 %. Vi vet att flertalet av alla industriländer ligger under dessa 0,7 %. USA ligger på 0,15 % eller 0,21 % -- jag vet inte den exakta siffran. Men detta visar att vi ligger i topp, oavsett om vi lägger oss på 0,5 %, 0,7 % eller I år har vi hamnat lägre, eftersom vi inte sätter oss ned och anger en viss summa pengar för att sedan bestämma vad de skall gå till. Vi tar reda på var konkreta insatser behövs. Och när vi vet vad som borde göras, får man fram ett belopp som sedan kan översättas till en procentsats. Jag tycker inte att man skall jobba på det omvända sättet, dvs. att bara för sakens skull skyffla i väg 1 %. Det kan inte vara något biståndsmål i sig. Jag påstår att vi har som motto att göra mer för fler till en lägre kostnad. Jag är övertygad om att om vi tog 0,5 % av BNP och bestämde att det skulle gå enbart till bistånd riktat till folk av folk, med frivilligorganisationer som har en minimal administration och minimala kostnader, skulle vi kunna hjälpa fler människor ute i världen än vad vi gör i dag när vi har byggt upp en stor hierarki med olika myndigheter som var och en drar sina kostnader. Det är säkert alldeles korrekt, eftersom det är på det sättet i stora organisationer. Men om man nu vill ha ut så mycket som möjligt till folk av den totala summan, borde man göra på ett annat sätt. Som Karl-Göran Biörsmark vet har jag själv jobbat med bistånd och sett dessa saker. Jag säger också att jag har sett fantastiska projekt. Men jag har också sett projekt som inte är riktigt såsom man skulle tänka sig. Vi vet att när de fyra partier som i dag sitter i regeringen var i opposition, kritiserade de detta om och om igen. De har inte alltid tyckt att det som har gjorts i t.ex. Tanzania har varit så fantastiskt bra, när man har försökt göra ett kollektivt jordbruk. Men helt plötsligt sitter de i regeringen och gör inte ett dyft. Detta var en lång monolog, men du klubbade inte av.
Herr talman! Vi har inte råd att göra fel, säger Richard Ulfvengren. Naturligtvis har vi inte det. Precis som jag sade i mitt tidigare anförande i dag har vi inte råd att göra fel i svensk ekonomi över huvud taget eller i biståndsinsatserna. Här i Sverige har vi gjort mängder av fel såvitt jag vet. Jag nämnde några här i dag. Det står en stor cementklump ute på Vikbolandet som inte fungerar och som kallas för världens första oljedrivna kärnkraftverk. Om detta hade skett i ett biståndsland hade det blivit en skröna som hade gått runt. Det har gjorts satsningar på Saabfabriken i Malmö. Det har skett miljardrullningar i stora svarta hål. Men när ett misslyckat biståndsprojekt i något land blir känt, då blir det stora Expressenartiklar i flera dagar, och man försöker hålla myterna i gång. Jag delar uppfattningen att dessa pengar skall gå till folk. Det gör de i dag. Richard Ulfvengren nämnde t.ex. Tanzania. Biståndet dit går t.ex. till att trycka fyra miljoner skolböcker per år. Fem miljoner tanzanier skyddas mot jodbrist. 650 000 tanzanier får tillgång till rent vatten osv. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Så visst går pengarna till folk. Min fråga är då: Menar Richard Ulfvengren på allvar att 0,5 % effektivt till folk skulle göra lika mycket som 1 % effektivt till folk? Jag vill nämligen ha 1 % effektivt.
Herr talman! Jag vill först be om ursäkt för att jag i slutet av mitt förra inlägg duade talmannen. Karl-Göran Biörsmark, jag är den första att skriva under på att vi inte skall göra olönsamma projekt, oavsett om det är i Sverige eller någon annanstans. Jag beklagar att man i så fall inte synar dessa affärer ännu mer. Som jag sade i min inledning, jobbar vi här just nu med utrikespolitik och biståndsfrågor. Därför tycker jag att det är detta som vi skall diskutera. Men det kan inte bli ett argument att det är okej att vi gör olönsamma biståndsaffärer bara därför att vi gör en olönsam Saabsatsning. Det är två separata kapitel. Det vet jag att även Karl Göran Biörsmark vet. Sedan säger Karl-Göran Biörsmark att han vill ha 1 % effektivt bistånd. Det skulle jag också vilja ha. Om jag var så säker på att det var så effektivt som jag önskade, skulle jag direkt skriva under på att vi skulle ha 1 % i ett läge då Sverige verkligen har råd med det. Som vi vet finns det mängder av effekter som gör att bistånd faktiskt kan ge Sverige åtskilliga spin off-effekter. Vi har talat om bundet bistånd, och vi har talat om att man vill generera arbetstillfällen i Sverige osv. Med ett riktigt smart utarbetat biståndsprogram skulle man kanske kunna ha ett bistånd på 2 %. Däri ligger alltså inte problemet, Karl-Göran Biörsmark. Jag är inte så övertygad som resten av utskottet om att det som vi gör är det absolut bästa. Men när jag blir det, kommer jag att vara den första att yrka på ett större anslag.

Herr talman! Fru utrikesminister! Jag satt häromdagen och bläddrade igenom utgåvan rörande viktigare svenska utrikesfrågor under 1992. Alla har talat väldigt mycket om situationen i det forna Sovjet, om Baltikum, om mänskliga rättigheter i många olika länder, om internationellt utvecklingssamarbete, om miljöfrågor, om sociala frågor osv. Listan kan göras lång. Men bara ett par gånger har någon talat om barns situation i världen, och ändå är det en fråga av mycket stor dignitet. Det är ju en fråga som verkligen borde engagera många, eftersom det är barnen som är framtiden. Vi vet i dag av erfarenhet och genom utvärderingar av tidigare arbeten i vissa länder att hjälp till kvinnor och barn kan betyda hjälp till en hel familj, ja, ibland till en hel by. Flickor som får lära sig att läsa och skriva, som får lära sig att ta till vara och tillaga mat på rätt sätt, som får lära sig hur viktigt rent vatten och en viss hygienisk standard är, lyfter hela sin familj till ett drägligare och bättre liv. Det är kvinnorna och de små flickorna -- de får börja mycket tidigt att ta ansvar och hjälpa till med allt slags arbete om man är en liten flicka -- som sätter sin prägel på familjen. Familjen är fortfarande kvinnornas huvuduppgift. Vi har ju inte kommit så långt ifrån detta heller -- alla utredningar visar att även svenska kvinnor har huvudansvar för familj, för mat, för städning, för barn, för hem, för skola osv. Barn far illa i många länder. En del barn far illa även i ett välmående land som Sverige. Men det som jag i dag speciellt tänkte ta upp är unga flickors situation i alltför många länder. Det rapporteras från olika håll att flickebarn lever i en mycket utsatt position i många fattiga länder. Samtidigt som tekniken går framåt, och man t.ex. kan ta hjälp av ultraljud vid graviditetsundersökningar för att kunna hjälpa, hör vi talas om hur just detta nu missbrukas i allt större omfattning, och då som regel bland relativt välbärgade. Nu gäller det inte svåra skador eller sjukdomar, utan nu gäller det kön. Och det är flickor som aborteras, just av den anledningen att de är flickor. Det talas även om dödande av flickebarn. De är inte välkomna i en svältande värld, detta trots att vi vet kvinnornas stora betydelse för familjen. På något sätt måste vi hjälpa till att sprida den kunskapen. En undersökning från Indien visar att 51 % av familjerna inom en religion hade dödat sina småflickor av ekonomiska skäl. Flickorna utsätts även i många utvecklingsländer för grovt diskriminerande behandling. De får sämre tillgång till hälsovård och utbildning. De sätts ofta i mycket hårt arbete, och de utsätts även i flera länder för skadliga traditionella sedvänjor, t.ex. könsstympning. Enligt uppgifter från Unicef tillämpas detta i åtminstone 25 afrikanska länder med mycket svåra medicinska följder för de stympade kvinnorna. I vår informella och tvärpolitiska barngrupp har vi börjat ett närmare samarbete för att lyfta fram och sprida kunskap om främst barns och kvinnors utsatta positioner. Den största andelen av världens fattiga utgörs av kvinnor. Den största andelen av världens flyktingar utgörs av kvinnor. Vi vill att man vid FN:s konferens om mänskliga rättigheter 1993 belyser dessa frågor och understryker betydelsen av vad bl.a. utbildning kan åstadkomma. Herr talman! Utbildning av flickor är en mycket klok investering. Studier belägger att flickors och kvinnors produktivitet ökar i samma grad som utbildningen, både i och utanför hemmet. Ett land som investerar i flickors utbildning kan konstatera mindre barnadödlighet och en minskning av familjestorleken. Detta beror bl.a. på att utbildade kvinnor bättre utnyttjar de hjälpmedel som finns och att de är mindre rädda för nyheter. En rad exempel ges också i vår motion. Utrikesminister Margaretha af Ugglas sade i sitt inledningsanförande att Sverige, trots årets tillfälliga besparingar, är ett av världens mest generösa givarländer. Hon sade också att regeringen särskilt betonar betydelsen av att främja de mänskliga rättigheterna och demokratiseringsprocessen inom utvecklingssamarbetets ram. Detta ger mig hopp om att man från regeringen även beaktar flickebarnens utsatta läge och medverkar till en ökning såväl av flickors möjligheter till överlevnad som till flickors och kvinnors möjligheter till en god utbildning.

Herr talman! En demokratisk utveckling i Sydafrika är av största betydelse för hela världssamfundet. För övriga Afrika kan det få en stor betydelse både politiskt och ekonomiskt. Framsteg har otvivelaktigt gjorts i den demokratiska processen i Sydafrika. Det gäller nu att vid de kommande förhandlingarna i början av mars ta de definitiva besluten om datum för demokratiska val, om att upprätta en s.k. transitional executive council och en oberoende val och mediakommission. Det gäller också att lagfästa bestämmelser om övergång till demokrati. ANC och andra demokratiska krafter befinner sig i ett svårt ekonomiskt underläge i förhållande till Nationalistpartiet och andra konservativa riktningar i Sydafrika. Det har sagts att ANC har fem gånger mindre resurser per väljare än de övriga krafterna. Det är därför angeläget att allt möjligt politiskt, ekonomiskt och materiellt stöd lämnas till ANC och andra demokratiska formationer i syfte att uppnå en bättre balans i den kommande processen för demokrati, fred och utveckling, fri från apartheid. Det gäller bl.a. att också ge stöd till de demokratiska organisationernas väljarutbildning. Den stora majoriteten av de svarta människorna har aldrig tidigare deltagit i något demokratiskt val. Det gäller att fortsätta att kontinuerligt sända observatörer med specifika uppdrag att understödja arbetet mot det politiska våldet liksom att övervaka demokratiseringsprocessen och de kommande valen. Som framgår av regeringsdeklarationen behövs en utökning av den internationella observatörsgruppen. Det gäller inte bara att FN utan att även andra internationella organ deltar i bevakningen. Den internationella solidaritetskonferensen, som hölls den 19-21 februari i år, där jag och en stor svensk delegation deltog, antog ett aktionsprogram som inte bara förtjänar närmare studium utan också ett aktivt svenskt stöd. Det rör sig bl.a. om internationellt tryck för den demokratiska förändringen, aktioner för att stöjda fred och lugn i landet, det gäller understöd till utbildning, hälsovård och sociala insatser. Allt detta förutsätter ett utökat svenskt bidrag. Regeringen har föreslagit en kraftig minskning av det svenska stödet till Sydafrika, från ca 310 miljoner kronor till 240 miljoner. Denna neddragning är alltför stor med hänsyn till det stora behovet och den ytterst kritiska situation som råder i Sydafrika. Det borde vara möjligt att i den fortsatta riksdagsbehandlingen uppnå enighet om att riksdagen beslutar utöka stödet för fred och demokrati i Sydafrika med åtminstone 25 miljoner kronor, som föreslagits i en s-motion. I regeringsdeklarationen anges att de ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika bör avskaffas så snart de politiska förutsättningarna föreligger. För svensk del finns det all anledning att understödja ANC:s ställningstagande i sanktionsfrågan. Det betyder att länderna häver sanktionerna beträffande handel, investeringar och lån men först sedan valdag fastställts, transitional executive council och oberoende valkommission upprättats samt den berörda övergångslagstiftningen antagits. FN-sanktionerna beträffande vapen och olja kan inte hävas förrän en demokratisk regering har installerats. Det största hindret för ett fritt och rättvist val är det politiska våldet. Detta våld har kraftigt ökat på senare tid. Det rör sig om 7 000 människoliv sedan februari 1990. de Klerk-regeringen har förnekat sitt eget ansvar för det politiska våldet i landet, trots att det är uppenbart. FN:s säkerhetsråd har också uttalat att den sydafrikanska regeringen ytterst bär ansvaret för att hindra våldet i landet. Sverige bör verka för att initiativ tas på nordisk basis och inom FN:s ram för att förstärka den demokratiska processen. Det är mycket angeläget att alla möjliga förberedelser också vidtas så snart som möjligt för att Sverige skall kunna sätta in ett brett och omfattande utvecklingsarbete med Sydafrika, när en demokratisk icke-rasistisk regering installerats genom demokratiska val. Jag har läst vad utrikesministern har sagt i sin deklaration. Jag tycker att det skulle finnas anledning för utrikesministern att något närmare precisera vilka insatser regeringen är beredd att göra för den demokratiska och fredliga processen, mot bakgrund av vad jag här har anfört. Det vore också av värde om utrikesministern ville säga någonting om hurdana hon anser att de politiska förutsättningarna bör vara när det gäller sanktionsfrågan.

Herr talman! Min förhoppning är att utvecklingen mot demokrati nu går mycket snabbt. Vi har utomordentligt positiva tecken av de överenskommelser som har träffats mellan ANC och den sydafrikanska regeringen. Vi ser även positiva tecken när det gäller andra parters troliga deltagande i dessa uppgörelser. Jag håller gärna med Hans Göran Franck angående det som sades i går såväl av Ingvar Carlsson som av Carl Bildt om sanktionernas snara avskaffande. Jag tycker att det är desto mer angeläget mot bakgrund av den önskan, som jag delar med Hans Göran Franck, att nu få se ett mycket brett engagemang från det svenska samhället för ett demokratiskt Sydafrika. Det bästa stöd som vi i Sverige kan ge är ju ett brett engagemang på alla samhällslivets områden, dvs. det som vi nu kan ana i en del affärstidningar: ett starkt intresse från näringslivet, förhoppningsvis från enskilda organisationer och folkrörelser. Detta är det bästa stöd vi kan ge den demokratiska utvecklingen i Sydafrika.
Herr talman! Jag är tillfredsställd med att utrikesministern säger att det rör sig om mycket mer än vad som står i den kortfattade deklarationen. Den viktigaste frågan av allt är nu att komma med konstruktiva och positiva insatser för en fredlig och demokratisk utveckling i Sydafrika. Det är den helt avgörande frågan. Jag har nyligen varit i Sydafrika och var dessutom där i november. Jag kan intyga att det finns en optimism i landet om att den här utvecklingen skall kunna leda till det som alla eftersträvat och som vi talat så mycket om. Jag vill samtidigt understryka att det fortfarande finns en rad faror av mycket allvarligt slag. Det gäller därför att sätta i gång med ett mycket brett arbete från svensk och andras sida. Jag tycker därför att det är beklagligt att dra ner anslaget så mycket som är föreslaget i budgetpropositionen. Jag hoppas att regeringen skall återkomma med ett förslag om ett större anslag. Det här är ett kritiskt moment. Nu är vi inne på upploppet. När det gäller sanktionerna är det av allt att döma möjligt att följa det ställningstagande som ANC har gjort. Men vi måste också på den här punkten ha en vaksamhet av den enkla anledningen att det är nu i början av mars som tre viktiga ställningstaganden skall göras, som jag preciserade i mitt anförande. Det gäller naturligtvis att internationellt sätta in trycket för att beslut nu verkligen fattas.

Herr talman! ''Gamla älskade barn, vad drömde din mamma om när du blev till?'' Så sjöng Barbro Hörberg i en av sina vackra visor. Visst har vi mödrar drömmar för våra barn. Vi vill att de skall få uppleva saker som vi aldrig fick uppleva, men det finns också saker som vi upplevt och som vill att de aldrig skall behöva uppleva. Trots våra drömmar, trots alla våra ambitioner far de illa, världens barn. Det handlar inte bara om våra barn och andras ungar, för det finns bara våra barn. Världen och världens vuxna har svikit sitt ansvar, för det är vi som kallar oss vuxna som skadar barnen. Det är vi som låter dem svälta ihjäl, trots att vi har mat att föda dem. Det är vi som låter dem dö i sjukdomar, trots att vi har medicinerna som skulle kunna rädda deras liv. Det är vi som tvingar dem till arbete, trots att vi kan lekarna som i stället borde fylla deras dag. Det är vi som lär dem hata och döda, trots att det är vänskap och fred som räddar liv. Det är vi som tvingar dem att leva i okunskap, trots att vi har böckerna och kunskaperna som skulle kunna ge dem ett nytt liv. Det är vi som förgriper oss sexuellt på dem, trots att vi vet att det är kärlek de behöver. Det är vi som tar ifrån dem barndomen. Världens nationer måste ta sitt ansvar för framtiden, för barnen. Det räcker inte längre med läpparnas bekännelse. Det räcker inte med att hålla vackra tal om barnens situation för att sedan lämna konferenslokalen och fortsätta övergreppen. Det räcker inte med att underteckna och ratificera barnkonventionen. Nu krävs åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena. Låt mig dock säga att det gläder mig att den nya administrationen i USA nu signalerar att man tänker underteckna barnkonventionen. Samma sak gäller Japan. Herr talman! ''Barn är ett folk, och dom bor i ett främmande land'', sjunger Olle Adolphson. Sången handlar om barnens lek och om hur de kan förflytta sig till andra världar genom den. Trots att det är nästan två veckor kvar till den internationella kvinnodagen, vill jag tala om flickebarnets situation. Mycket av det som jag skulle kunna säga om flickebarnets situation har på ett bra sätt beskrivits av Birgit Henriksson. Jag vill spara på tiden genom att instämma i hennes anförande. Herr talman! Det faktum att Unicef talar om könens apartheid är i sig ett bevis för att vi inte lever upp till barnkonventionens andra paragraf. Vi socialdemokrater har i en motion om mänskliga rättigheter föreslagit att Sverige skall bli fadder för barnkonventionen, precis som Viola Furubjelke tidigare nämnde. På något sätt måste vi visa att konventionen inte bara är ett stycke papper, utan att den innebär viktiga åtaganden för världens nationer. I en sjupartimotion, där jag är en av motionärerna, kräver vi att flickebarnets situation i världen belyses särskilt vid FN:s konferens om mänskliga rättigheter i år. Sverige bör arbeta för att den frågan finns med på dagordningen. Det förberedande mötet inför Wienkonferensen, som den svenska regeringen har stått som värd för, bevistades bl.a. av Richard Reid från Unicef i New York. Kvinnorna i den s.k. tvärpolitiska barngruppen fick tillfälle att träffa honom i dag på morgonen för att utbyta synpunkter om bl.a. flickebarnets situation. Han betonade då att hans uppfattning efter Saltsjöbaden var att både flickebarnet och barnkonventionen riskerade att helt komma bort. Låt mig avslutningsvis peka på behovet av utbildningsinsatser för världens flickor. Utbildning av kvinnor, oavsett ålder, har stor betydelse i de fattiga länderna. Utbilda en man, och du utbildar en man. Utbilda en kvinna, och du utbildar en hel familj. Studier från utvecklingsländerna visar bl.a. att om en kvinna får fyra års utbildning minskar barnadödligheten med 20 %. Trots all kunskap som vi har om betydelsen av utbildning av kvinnor, visar inte statistiken att utvecklingen på detta område går framåt. År 1950 fanns det 27 miljoner fler pojkar än flickor i den grundläggande utbildningen. År 1985 hade den siffran ökat: då var det 80 miljoner fler pojkar. Det är tydligen så, att fortfarande står nästan 60 % av flickorna mellan 5 och 19 år i utvecklingsländerna utanför skolan. Herr talman! Jag hade tänkt att avsluta med att vända mig direkt till fru utrikesministern, men hon gick när jag började att tala. I avsaknad av hennes närvaro konstaterar jag bara -- och det gör jag med sorg i hjärtat -- att barnen inte nämns med ett enda ord i regeringens utrikespolitiska deklaration. Jag ställer mig frågan: ''Var kommer barnen in?''

Herr talman! Jag instämmer gärna i det som föregående talare sade. Det är en slump, men ändå värt att notera, att dagens utrikespolitiska debatt äger rum på det självständiga Estlands nationaldag. Den europeiska revolutionen 1989 innebar en renässans för värden som under många år förnekats av många i väst och förtrampats av de styrande i öst. Demokrati och marknadsekonomi är den enda möjliga grunden för ett civiliserat samhälle. Tolerans, öppenhet och pluralism är ofrånkomliga beståndsdelar i den fria ekonomins och demokratins idévärld och kan aldrig växa ur samhällen som präglas av kommandoekonomi och enpartivälde. Tre år senare präglas stämningarna i Europa av uppgivenhet. I flera av de nya demokratierna växer hoten mot det öppna samhället, när gamla kommunister och nya nationalister gör gemensam sak. Nationalism är en kraft för demokrati och öppenhet, när den innebär att förtryckta frigör sig från ockupation och underkastelse. Om nationalismen i ett fritt land används som ursäkt för murar mot andra länder eller för att förmena minoriteter rättigheter, blir den i stället ett hot. I det f.d. kommunistiska Europa är i dag tillträde till den västeuropeiska inre marknaden och senare medlemskap i EG kanske själva förutsättningen för att det öppna samhällets värden skall hållas levande. Alternativet är att många förbittrade människor föredrar att vända ryggen åt det Europa som de anser har avvisat dem. EG-tanken syftar till att bygga en stabil fredsordning genom demokrati och ekonomisk utveckling; det är en vision om gemensamma spelregler och gemensamt ansvar. Om EG projektet misslyckas, drabbas vi alla. Detta perspektiv är nödvändigt också i den svenska Det mest frånstötande exemplet på vad brist på europeisk ansvarskänsla kan innebära ser vi i dag i Jugoslavien. För att det demokratiska Europas värden skall hållas levande, måste Europa omfatta också Bosnien-Hercegovina. De svenska insatserna för att få slut på dödandet är lovvärda. Den krigsförbrytartribunal som nu beslutats om är ett väsentligt framsteg, inte bara för Bosnienfrågan utan för hela den internationella rättsordningen. Men vi får för den skull inte tveka att tala klarspråk i huvudfrågan. Även om övergrepp begåtts och begås av alla parter, är det ledningen i Serbien som bär huvudansvaret. Och Serbien måste pekas ut som angripare, även om ledningen i Belgrad i formell mening lyckats lasta över ansvaret på andra. Serbien är i viss mening den sista kvarvarande kommunistiska diktaturen i Europa, även om de styrande nu uppträder i nationalistisk förklädnad. Tydligen är det den extrema nationalismen som är kommunismens sista stadium. Bosnien-Hercegovina är en internationellt erkänd stat, medlem av FN och ESK. Om Bosnien Hercegovina utplånas, annekteras eller delas mellan andra stater, då lyfts en spärr som kan jämföras med den som lyftes när det fascistiska Italien på 30-talet utan påföljd kunde annektera det självständiga Etiopien. Om en stat mitt i Europa tillåts att gå under, legitimeras -- för de krafter som kan ha sådana ambitioner -- andra övergrepp mot andra länder. De ryska nationalister och militärer som anser att de baltiska länderna inte bör vara fria stater, kan tycka sig ha fått godkännande av det internationella samfundet för hot och direkta aktioner mot våra grannländer. I andra delar av Europa kan motsvaande hot uppstå. Om omvärlden inte förmår att ingripa nu, kan vi alla ställas inför kravet att ingripa i ännu större skala på annat håll, och kanske rent av i vår närhet. Detta perspektiv måste vara det övergripande för allt som regeringen i ESK och i andra sammanhang gör när det gäller Bosnien Hercegovina, men detta har också en vidare tillämpning. För att omformulera en mening av författaren Per Wästberg på Dagens Nyheters kultursida av i dag: Inte bara en gemensam marknad, utan ett oupplösligt samförstånd mellan folk som tidigare stridit mot varandra måste vara grunden för den

Herr talman! För en dryg vecka sedan påstod en av Dagens Nyheters vanligen välinformerade ledarskribenter att vi socialdemokrater ''inte propsar på'' en oberoende civil ubåtskommission. Han vägrade sedan att ta in ett beriktigande. Mysteriet med de kränkande ubåtarna behöver nu utredas grundligt. Sedan hösten 1991 har frågan varit inlåst i statsministerns kansli. Hemlig dokumentation visas ryska ubåtsexperter, samtidigt som hemlighetsmakeriet i övrigt har ökat. Den svenska allmänheten, som under det senaste årtiondet betalat en kvarts miljard om året för marinens ubåtsjakt, har nu rätt att kräva en redovisning. Det är inte mer än skäligt att de som har betalat för verksamheten får göra revision. Carl Bildt har sedan början på 80-talet mer än någon annan engagerat sig i denna fråga. Han har talat om krig under ytan i våra inre vatten. Han har med inlevelse skildrat omfattande fientliga militära operationer på svenskt territorium. Det är nu hög tid att göra en utvärdering av det ubåtsmaterial som samlats. Den bör göras av en oberoende civil kommission bestående av jurister, statsvetare, historiker, naturvetare, vittnespsykologer och andra som kritiskt kan granska och göra en samlad bedömning av vad som egentligen har skett. Jag har träffat många vanligen omdömesgilla personer, bland dem flera militärer, som är milt uttryckt skeptiska. Min egen tro, eller snarare min sannolikhetsbedömning, är att det efter den ubåt som körde på grund utanför Karlskrona 1981 har förekommit kränkningar av våra territorialvatten vid några tillfällen, men inte alls i den omfattning som våra mest entusiastiska ubåtsjägare, bland dem Carl Bildt, har påstått. De kränkningar som vi har konstaterat gäller Gåsöfjärden 1981, Hårsfjärden 1982 samt vid ett par tillfällen under senare hälften av 80-talet. Det förefaller troligt att marinen även i fjol samlade in ett material som håller för slutsatsen att kränkningar ägt rum. Däremot tror jag exempelvis inte att det någonsin varit några ubåtar inne i Törefjärden, inte långt från det sommarhus i Sundom där jag brukar bo. Den gängse bilden av ubåtskränkningarna är ju att det enbart handlat om sovjetiska, numera ryska, ubåtar; stora, medelstora och mini. I officiella säkerhetspolitiska analyser har vi spekulerat i att det kan röra sig om ''operativa förberedelser'', dvs. Sovjet orienterade sig inför en möjlig framtida kustinvasion. Detta var under det kalla krigets 80 tal ingen orimlig hypotes. Under statsministerns besök i Moskva nyligen bekräftade president Jeltsin att rysk ubåtsexpertis, av material som presenterats från svensk sida, dragit slutsatsen ''att aktivitet av undervattensfarkoster ägt rum i svenska inre vatten''. Detta är möjligen ett steg mot en lösning. Svenska och ryska ubåtsexperter har nu Bildts och Jeltsins uppdrag att söka sanningen i den här frågan. Det är utmärkt att så sker. Stockholm för några månader sedan, erbjöd han ett sådant samarbete men fick då nej från den svenska regeringen. Det är bra att vår regering nu ändrat sig på den punkten. För visst vore det befriande, om ryssarna kom till slutsatsen att det bäst tjänar deras egna intressen att i denna fråga spela med helt öppna kort. USA har ju exempelvis medgivit att amerikanska ubåtar genomfört uppdrag i sovjetiska vatten och att man har miniubåtar. För några dagar sedan spelade vår ÖB i media upp egendomliga ljud som anses härröra från en främmande ubåt som i fjol var inne på svenskt vatten. Nu läser jag i färska pressklipp från Försvarsstaben att dels en engelsk, dels en svensk ubåtsexpert underkänner ljudinspelningen som bevis. Vad skall vi lekmän egentligen tro? En civil oberoende ubåtskommission bör självfallet prata utförligt med ubåtsexpertis från andra länder i både öst och väst. ÖB har också inför journalister spekulerat i att de kränkande ubåtarna tillhör ''en organisation som inte kontrolleras av statsledningen''. Det är naturligtvis ett utpekande av den tidigare sovjetiska militära underrättelsetjänsten GRU som då skulle disponera över ett antal ubåtar som Jeltsin -- och före honom Gorbatjov - inte haft en aning om. Det skulle kunna vara en verksamhet som omfattar kan de t.o.m. vara baserade utanför Östersjön och kanske långt upp på land. Svensk underrättelsetjänst har nu arbetat med ubåtsfrågan under mer än tio år. Andra länders underrättelseorgan, som vi ibland byter information med och som bl.a. ser det mesta från sina satelliter, har också spanat efter miniubåtar. Warszawapakten och Sovjetunionen har upplösts. Nya regimer i Östeuropa, en del fulla av iver att göra upp med det sovjetiska förflutna, öppnar sig nu mot väst. Trots detta har just ingenting av värde rapporterats. Ubåtsmysteriet kvarstår. De borgerliga regeringspartierna röstade i juni i fjol, på uppmaning av Carl Bildt och med hjälp av Vi har nu återkommit med en ny motion med samma krav. Den 13 maj kommer riksdagen på nytt att ta ställning i frågan om hur vi ska hantera alla frågetecknen kring kränkande ubåtar. Vi fortsätter alltså att ''propsa på'' att en civil oberoende ubåtskommission snarast tillsätts. Dess uppgift blir att söka svaren på kränkningarnas omfattning, deras syfte och nationaliteten på ubåtarna. Jag är säker på att mysteriet en dag kommer att lösas.

Herr talman! Har de svenska miljöambitionerna försvunnit? Margaretha af Ugglas har nämnt att miljökonferensen i Rio har skapat nya möjligheter att hantera miljöproblem. Det är möjligt att den har det, men om dessa möjligheter skall omsättas i konkreta praktiska handlingar, krävs det stora kapitalmängder i initialskedet och förändrade livsmönster i i-världen. Om det kommer till stånd är naturligtvis osäkert. Konferensen sade ingenting om finansiering av åtgärder, vilket -- som vi alla vet -- är grunden. Utan materiell grund förblir idéer blott idéer. Det finns en risk att fler regeringar gör som den svenska. Man nöjer sig med pappersprodukter från en internationell konferens och avvaktar vad andra tänker göra. Man ger upp egna krav, initiativ och ambitioner i det internationella arbetet. Att bara nämna miljöproblem utifrån FN:s roll tyder på en allvarlig brist på förståelse för dessa omfattande och gigantiska problem. Det handlar om att ställa om hela samhället från ett förbrukningssamhälle till ett samhälle där människor, råvaror och energi värdesätts och hanteras på ett helt annat sätt, på ett mänskligt, varsamt och bevarande sätt. Ett exempel är Östersjön. Om Östersjön skall räddas, krävs det minst 130 miljarder, enligt flera oberoende uträknare, plus en helt annan syn på haven. Hav är inte något slags svarta hål, som sväljer och döljer allt för evig tid utan negativa reaktioner. Den svenska regeringen -- eller regeringarna -- har hittills anslagit 130 miljoner till Östersjöåtgärder. Det är en promille av dessa 130 miljarder som jag nämnde tidigare. Sverige har naturligtvis med bakgrund i vår långa Östersjökust och vår långvariga och massiva förstörelse av Östersjön ett speciellt ansvar. Det som hindrar investeringar och aktiva insatser för att förbättra Östersjöns miljöstatus är kapitalbrist. Mot den bakgrunden framstår regeringens njugghet som obegriplig. Ännu mer obegriplig blir den när man konstaterar att investeringarna i nya reningstekniker, energiteknik, utbyggda VA-system, jordbruks och skogsåtgärder skulle generera många arbetstillfällen, inte bara just där åtgärderna sätts in utan också i Sverige. Nu finns kunskap om behoven. Det är svårt att förstå senfärdigheten när det gäller att sätta in kapital. Vi vet var åtgärderna har störst verkan. Inte minst våra ledande industriföreträdare och statliga verk påpekar detta. En helt annan sak, som också har samband med miljöförstöringen, är svensk vapenexport. Strax före jul kunde vi i ett TT-telegram läsa att Bofors håller på att stänga sin serviceorganisation i New Delhi. Det gör att Indien kommer att få brist på reservdelar till sina svenska Haubits 77, vilket innebär att dessa om ett antal år kommer att vara oanvändbara och hänvisade till något slags ceremoniell status. Indien kommer säkerligen att fortsätta sin massiva militära upprustning. Kan man inte köpa reservdelar till sina haubitsar från Sverige, kommer man att göra det på andra håll. Den inriktning som man har är naturligtvis en följd av att Indien som världens näst folkrikaste nation vill manifestera sin plats i världssamfundet. Sverige har en historia i fråga om vapenexporten som man utifrån många synpunkter kan kalla mindre ärofull. De svenska vapnen har exporterats till -- om vi tar 1992 års siffror -- exempelvis USA, Malaysia, Pakistan, Singapore, Tunisien, Uruguay och Venezuela. Den ökade kraftigt till Indonesien, Under årens lopp sedan 1953 har Sverige exporterat stora mängder vapen till dåvarande Jugoslavien. En stor del av dessa vapen finns naturligtvis kvar i dag och används. Var svenska vapen och svensk vapenteknik till slut hamnar kan Sverige inte kontrollera. Sverige ingick i juni förra året ett samarbetsavtal med Frankrike. Frankrike har ingått ett avtal med Pakistan, som i sin tur förhandlar med Malaysia om samarbete på krigsmaterielområdet. Sverige samarbetar med USA, som har ett samarbete med Indien. Det är alltså samma gamla visa, herr talman. Svenska vapen kommer att hamna i konfliktområden, på båda sidor.

Herr talman! Jag vill ta upp en fråga som sällan aktualiseras i den svenska debatten. Det handlar om regionaliseringen i Europa. För rikspolitiker i de nationella parlamenten är det lätt att blunda för vad som pågår. Med nationsgränsernas successiva nedmontering inom EG stärks regionernas ställning som ekonomiska och därmed politiska maktcentrum. Det har faktiskt också positiva sidor. Regionaliseringen kan ladda ur etniska konflikter inom länderna och skapa lugnare förhållanden för folkgrupper som delas av nationsgränser. Regional samverkan sker redan i stor omfattning tvärs över nationsgränser. Det handlar inte bara om den klassiska ''bananen'' utan också om samverkan mellan Paris och London och mellan Barcelona och Milano. De framgångsrika regionerna har betydande ekonomisk styrka. Vi bör vara med i utvecklingen av det regionala samarbetet inom EG. EG har redan ett regionalt råd med representanter från de olika regionerna. Man strävar efter att skapa regioner inom EG med 1 till 2,5 miljoner invånare. Endast Irland utgör ensamt en region. Det regionala rådet strävar uppenbarligen efter ett faktiskt inflytande, även om man inte har nått dit ännu. Det är inte osannolikt att byråkraterna i Bryssel ser välvilligt på en framväxt av en politisk motvikt till Ministerrådet. De flesta länder är av tradition regionaliserade. Till följd av subsidiaritetsprincipen kommer regionerna att spela en allt viktigare roll. Vår egen länsindelning från 1600-talet är i det här sammanhanget inte rationell eller naturlig -- speciellt inte i våra storstadsområden. Öresundsregionen har båda förutsättningar att höra till Europas tio starkaste K-regioner. Göteborg ligger inte heller illa till. Erfarenheterna i Europa visar att hela nationen gagnas av starka ekonomiska kraftcentrum. Det här har också stimulerats av samhällsinsatser när det gäller forskning, utbildning, infrastruktur, kulturpolitik och fysisk planering, och genom att man har tillåtit en instabil miljö för att skapa förutsättningar för kreativitet. Nästa sekel blir regionernas sekel i Europa. Nationalstaternas roll kommer med nödvändighet -- dess värre, kanske en del tycker -- att tunnas ut. Vi lever i en föränderlig värld, och vi behöver förbereda oss för att ta till vara de nya möjligheter som detta skapar. Europeisk samverkan på regional nivå kan dessutom ge ny styrka och betyda mycket för en snabbare tillväxt, inte bara i vårt land utan även i de grannländer runt Östersjön som lider svårt av sin felaktiga utveckling.

Herr talman! I detta inlägg tar jag upp Sveriges samarbete med Central och Östeuropa. Efter andra världskriget förmådde världens ledare samla sig kring en vision, bygga nya institutioner och inleda en utveckling som givit så många människor ett bättre liv. FN bildade grunden, och andra internationella organ skapades. Genom EG-samarbetets utveckling kom forna historiska fiender att knyta sina länder närmare varandra. Det var en visionär och handlingskraftig generation politiker som byggde den västeuropeiska efterkrigsordningen. Såren efter kriget läktes genom en upplyst politik för tillväxt, välfärd och social konsolidering. Det var en civilisatorisk uppgift av väldiga format, där gränsen sattes av järnridån. Den ridån är nu riven, och vi står inför en liknande civilisatorisk uppgift. Europa är inte längre tudelat, men det är heller inte förenat. Såren är inte helade. Vi riskerar i stället att nya murar reses. Europas östra delar har glädjen över frihetens ljus följts av en insikt om omvandlingens svårigheter och en oro för ett misslyckande. Västvärlden -- det gäller även vårt land -- har inte levt upp till vad vår tid kräver. Efter det kalla krigets slut får vi nu inte förlora freden. Vi socialdemokrater för fram tre saker som vi menar måste göras nu. Vi måste för det första stärka de organisationer som kan ge reformarbetet trygghet i en bredare gemenskap. Det handlar om ESK, men också om andra organisationer som borde ges ett större alleuropeiskt ansvar. Det handlar om regionalt samarbete. Det handlar också om EG som efter fördjupningen nu mer kraftfullt måste öppna sig utåt. Om känslan av utanförskap får fäste, ökar otryggheten. Vi måste för det andra vara beredda till långt större uppoffringar som stöd till ett gemensamt Europa. De förenklade chockterapierna som skulle lösa allt är nu avskrivna och måste följas av en mer utvecklad ekonomisk politik. Massarbetslöshet, maffiavälde och social utslagning får inte prägla det nya. Skall det undvikas måste Västeuropa satsa radikalt mer långsiktigt med investeringar, öppna marknader och integrerade samhällen på alla plan. Vi måste för det tredje göra allt för att stärka den demokratiska kulturen. I många av de länder som lämnat kommunismens förtryck har ett skede av nationell enighet kring medborgerlig anständighet gett vika för en utbredd motvilja mot politik över huvud taget. Politiken måste nu finna nya former och ett nytt levande språk om en djup demokratisk förankring skall kunna nås. Regeringens Östeuropapolitik har stora brister. Efter snart halva regeringsperioden har den borgerliga regeringen inte lyckats presentera ett program för samarbetet med Central och Östeuropa. Den har inte presenterat någon proposition, skrivelse eller annat dokument. Av löftet om 1 miljard kronor per år återstår i år 640 miljoner kronor för nya insatser. Regeringen har valt en hanteringsordning där projektförslag från angelägna svenska samarbetspartner samlas på hög. Utan mål och strategi kan man inte på ett rimligt sätt göra de svåra prioriteringar som bristen på resurser tvingar fram. Östeuropabiståndet blev det uppenbart att regeringens inställning var ohållbar. Då gick man motvilligt med på att bygga vidare på den myndighetsordning som den socialdemokratiska regeringen grundade. Men det var bara ett halvt steg; något långsiktigt mandat gavs inte. Man kan naturligtvis göra olika prioriteringar mellan anslagen, men utan klara mandat kan myndigheter inte arbeta offensivt. Det är riksdagen och regeringen som skall ange riktlinjerna. Myndigheterna skall bära ansvaret för utförandet. I dag råder tydligen oklara ansvarsförhållanden också inom regeringen. Av denna anledning behöver man gå igenom formerna för Östeuropasamarbetet och ge det en ny inriktning. Vi ser ju tydligt att volymen inte är tillräcklig för uppgifterna och formerna inte tillräckligt utvecklade. Vi socialdemokrater tycker att vissa områden bör prioriteras i vårt bistånd till Öst och Centraleuropa. Det handlar om att stärka den demokratiska kulturen, utforma ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara reformprogram, främja en regional energiförsörjning, följa upp miljösamarbetet i Östersjöregionen med ett särskilt handlingsprogram som inkluderar kärnsäkerhet, utveckla livsmedelsproduktion och distribution i regionerna och främja framväxande av livskraftiga små företag och nyföretagande. BITS tekniska samarbete, som ju handlar om experthjälp, studier och utbildning, är den centrala formen för kunskapsutvecklande och kapacitetshöjande insatser på i stort sett alla områden. Samarbetet måste vara väl tilltaget, och BITS måste få långsiktiga planeringsramar. Vi socialdemokrater föreslår att BITS får 50 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit. Folkrörelsesamarbetet har utvecklats mycket fort. Kontakter mellan enskilda organisationer är av stor betydelse för demokratins framväxt. Samarbetet bör i ännu större utsträckning inriktas på att stärka demokratin. Vi tycker att SIDA bör få ytterligare pengar för detta viktiga arbete. Svenska institutet har ett mycket värdefullt program för gäststipendier, forskningssamarbete och kulturutbyte. I det förslag som regeringen nu lagt fram ingår en stor ökning av anslaget till ett kostnadskrävande förslag om en handelshögskola i Riga. Vi tycker att man skall ifrågasätta om projektet i sin nuvarande form hör hemma hos Det är viktigt med ett väl utvecklat näringslivsbistånd. Vi tycker att det är bra att regeringen nu har lagt fram förslag om en ram på en miljard för exportkrediter. Det kommer att underlätta handelskontakterna avsevärt. Propositionen ger emellertid inte någon grund för att bedöma hur stor avsättning som måste göras för förlustrisker för eportkreditgarantier och det finansiella stödet. Vi tycker därför att det behövs ett bättre underlag innan man kan ta ställning till avsättningens storlek. Herr talman! Biståndet till Öst och Centraleuropa är av största vikt. Det har sagts av flera i debatten i dag. Vi tycker därför att det finns skäl att begära en noggrann redovisning av hur man hittills har utnyttjat de biståndsmedel som har avsatts för detta samarbete. Vi tycker också att det är viktigt att en ny östpolitik formuleras av den nationella kommission för Sveriges internationella ansvarstagande som vi socialdemokrater föreslår.

Herr talman! Jag anser det angeläget att i denna utrikesdebatt få framhålla den roll som Europarådet spelar och kommer att spela i Europa. Europarådet är bland de äldsta och stabilaste institutionerna i det europeiska samarbetet. Europarådet var länge länken som förenade det politiska livet i Sverige med Europa. Europarådet representerar de finaste traditionerna och idealen i västerlandets politiska tradition: demokrati, mänskliga rättigheter och idén om en rättsstat. Jag vill emellertid här ta upp två särskilt aktuella frågor, nämligen utvidgningen av Under de senaste åren har antalet medlemsländer i Europarådet ökat snabbt. Genom tillskapandet av gäststatus har också Europarådet i sitt arbete fått deltagare från nästan hela den europeiska familjen. Därtill har ett stort antal länder ansökt om medlemskap, och processen inför ett godkännande av flera av dem som medlemmar är i full gång. Den svenska parlamentariska delegationen har arbetat mycket intensivt för att sprida kunskap om de baltiska ländernas speciella situation för att underlätta för dem att snabbt bli medlemmar i Europarådet. Litauen och Estland är de baltiska stater som synes stå först i tur för medlemskap, och jag hoppas att detta mycket snart blir verkligt. Att så många länder söker medlemsskap i Europarådet hör samman med att medlemskapet ger ett land status som fullvärdig demokrati i västeuropeisk mening. Att som demokrati få tillträde till samverkan och samarbete i den europeiska familjen upplever de nya länderna i Central och Östeuropa som mycket viktigt. En process är därmed i gång, som förhoppningsvis kan leda till att man genom Europarådet kan nå hela Europa -- ett Europa av demokratiska stater. Denna process innebär att Europarådet på olika sätt hjälper de ansökande länderna att bli demokratier. Detta kan ha en avgörande betydelse för att förhindra uppkomsten av ytterligare konflikter i vår del av världen. För att få bli medlem ställs krav på att det ansökande landet tillser att de villkor som Europarådet ställer på respekt för de mänskliga frioch rättigheterna är uppfyllda. Man får dock aldrig ge avkall på kravet att Europarådet självt håller fast vid sina villkor för medlemskap. Detta har slagits fast vid ett flertal tillfällen. Ambitionen att utvidga Europarådet får aldrig leda till att Europarådet sänker sina krav och sin standard. Samtidigt har det slagits fast att Europarådet inte enbart skall undersöka de mänskliga fri och rättigheterna i de länder som anhållit om medlemskap, utan också vaka över situationen i medlemsländerna och i de länder som har gäststatus. Europarådet är mest känt i sin roll som främjare och bevakare av de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättighetskonventionen är hörnstenen i detta arbete. Kommissionen och domstolen är viktiga instrument. Just nu pågår ansträngningar att effektivisera detta arbete och göra kontrollmekanismen starkare. Utvidgningen av Europarådet gör detta särskilt nödvändigt. Utvecklingen i det forna Jugoslavien visar på ett mycket smärtsamt sätt på följderna av att det inte finns ett tillräckligt skydd för minoriteter och att det saknas ett fastslående av minoriteternas rättigheter. Europarådet arbetar just nu intensivt med minoritetsfrågorna. Parlamentarikerförsamlingen debatterade och antog med stor majoritet i februari ett förslag till tilläggsprotokoll om minoritetsrättigheter till MR-konventionen. Minoritetsfrågan är viktig för Europas framtid. Det är tyvärr inte endast i det forna Jugoslavien som minoritetskonflikter finns. Det är viktigt att protokollet är färdigt att undertecknas av stats och regeringschefer vid Europarådets toppmöte i Wien i höst. Herr talman! I tider av osäkerhet och oro är stabila institutioner särskilt viktiga. I sin övervakning av de mänskliga rättigheterna och i sitt vaktslående om demokratin har Europarådet en stor säkerhetspolitisk betydelse. Nya vägar måste dock också sökas. Andra institutioner har också ansvar för värn av demokrati och mänskliga rättigheter Det är dock angeläget att varje institution eller organisation finner sin egen roll i det europeiska samarbetet och att dubbelarbete undviks. Det borde vara dags att fördela rollerna så att var och en kan fullgöra sin uppgift med största möjliga effektivitet. Europarådets styrka som värn om de mänskliga rättigheterna och som måttstock för demokrati ger Europarådet en väl definierad roll i framväxten av det nya Europa.

Herr talman! Miljöfrågorna håller på att bli en allt viktigare del av utrikespolitiken. Det är viktigt att de inte glöms bort i den utrikespolitiska debatten. I Sveriges riksdag är det jordbruksutskottet som behandlar miljöfrågorna, men problemen är stora och gränsöverskridande. Därför tvingas vi söka lösningar i de internationella kontakterna med andra länder. Många av de miljökrav som ställs behandlas därför av utrikesutskottet. Jag vill därför som företrädare för socialdemokraterna i jordbruksutskottet ge uttryck för våra uppfattningar på det internationella miljöarbetets område. Enligt vår uppfattning är det framför allt fem stora områden som borde stå i centrum för den fortsatta utvecklingen av den internationella miljöpolitiken. Det handlar om uppföljningen av den stora FN konferensen i Rio om miljö och utveckling, miljöbiståndet, brådskan att ta fram s.k. gröna nationalräkenskaper, men också om hur miljökrav bör genomsyra den fortsatta integrationen i Västeuropa och om möjligheterna till en sanering av Östeuropas miljö med tonvikt på Östersjön. UNCED, kopplade samman miljö och utvecklingsfrågorna på ett nytt och utmanande sätt när man konstaterade att det inte går att lösa de globala miljöproblemen om man inte först utrotar fattigdomen. Detta lägger ett speciellt ansvar på oss i den rika delen av världen. Vi socialdemokrater föreslår att en nationell kommission inrättas för att följa upp UNCED och initiera åtgärder för en anpassning till en hållbar utveckling. Vi anser också att UNCED bör följas upp med europeiska konferenser. Vi kräver att regeringen aktivt följer FN-kommissionens arbete, dvs. den kommission som bildades i höstas med namnet UNCSD, United Nations Commission on Sustainable Development. Vi begär också en redovisning av de initiativ som den svenska militären tagit för att begränsa miljöproblemen. Och vi väntar ivrigt på propositionen om den biologiska mångfalden och beklagar att den inte hinner komma i tid för att ligga till grund för det skogspolitiska beslutet. Vi vidhåller uppfattningen att det behövs en svensk kommission för att följa upp UNCED. Arbetsuppgifterna är flera, bl.a. frågorna om hållbara konsumtionsmönster, omställning av transportsystem, avfallsfrågor, sammankoppling av ekonomi och ekologi samt EG-samarbetet. Regeringen har nu beslutat sända ut Agenda 21 på en omfattande remiss med en uppmaning till kommuner att göra lokala Agenda 21:or. Det är bra, men vi anser ändå att en kommission behövs nu, eftersom arbetsuppgifterna är så omfattande. Det finns ingen anledning att vänta på remissbehandlingen av Agenda 21. Arbetet kan bedrivas parallellt. Parlamentarikerkonferensen i Brasilia i november uttalade uppfattningen att nationella kommittéer borde bildas bl.a. för att ta upp nya angelägna frågor när sådana dyker upp. Två eftersatta områden är t.ex. framtagandet av gröna nationalräkenskaper och hur miljökraven skall integreras med villkoren för världshandeln. Miljöbiståndet är ett annat område där vi tycker att regeringen brister i ansvarstagande. UNCED Agenda 21 skulle kosta 600 miljarder US-dollar per år under perioden 1993--2000. Av dessa skulle 125 miljarder behöva överföras som bistånd till utvecklingsländerna. I budgetpropositionen, bilaga 15, hävdas att miljö och hållbar utveckling prioriteras i biståndspolitiken. En närmare granskning visar dock att det i stället föreslås kraftiga nedskärningar. När det gäller det bilaterala samarbetet, föreslår regeringen en sänkning från 250 miljoner kronor till 225 miljoner kronor. Vi socialdemokrater föreslår i vår budget att anslaget skall ligga kvar på 250 miljoner kronor, alltså 25 miljoner kronor mer. Vi frågar oss vad regeringens motiv är för att sänka detta anslag, och vi frågar oss också hur man kan hävda att det är fortsatt prioriterat. När det gäller det multilaterala biståndet, det som skulle gå bl.a. till GEF, den s.k, globala miljöfaciliteten, anser vi att regeringens nedskärning trots reservationen är alldeles för stor, från 155 miljoner till endast 45. Vårt förslag är 75 miljoner kronor, dvs. 30 miljoner kronor mer än regeringens förslag. Den uppbyggnaden av kapital behövs för att kunna svara upp emot de behov som kommer att ställas när de internationella organen kan börja verka med full kraft efter Rio. Det kanske än en gång kan vara värt att påpeka att Sverige tillhör den rika femtedelen av jordens befolkning som gör slut på 4/5 av jordens resurser och att vi inte kan skapa en uthållig utveckling bara för oss själva. Det förutsätter faktiskt att vi först utrotar fattigdomen på jorden. I det ljuset ter sig denna besparing mycket kortsiktig och knappast hållbar ens för stunden. När det gäller Västeuropapolitiken är det nödvändigt att driva på för att Europa skall bli en föregångare när det gäller att ställa om konsumtion, produktion och energiförsörjning i en hållbar riktning. Hösten 1989 presenterade EG kommissionen en studie av miljökonsekvenserna av den inre marknaden. Rapporten pekade på att sambandet mellan tillväxt och ökad miljöbelastning måste brytas, bl.a. med hjälp av miljöavgifter. Detta berör särskilt transport och energimarknaderna. Arbetet med att utveckla ekonomiska styrmedel pågår för fullt inom EG. Sverige framhålls, eller jag kanske skall säga framhölls, i miljökretsar som ett föregångsland. I avvaktan på förändringar inom EG bör inte några ytterligare svenska miljörelaterade skatter eller avgifter sänkas. När det gäller Östeuropapolitiken är det nödvändigt att särskilt satsa på aktionsprogrammet för att rädda Östersjön. Här behövs samordnade multilaterala insatser för att få fram de resurser som krävs. Det är också angeläget att stödja miljösamarbetet med Polen och de baltiska staterna på energiområdet. Speciell uppmärksamhet måste ägnas att förbättra säkerheten för Ignalinaverket i Herr talman! Vi uppmanar regeringen till större aktivitet när det gäller det livsviktiga arbetet för att lösa de globala miljö och utvecklingsproblemen.

Herr talman! Kriget i det forna Jugoslavien är en tragedi. Det är en fruktansvärd tragedi för de miljoner människor som drabbats, så som människor alltid drabbas i krigiska förvecklingar. Men det är också en djup tragedi för hela Europa. Europa verkar paralyserat. Hur skall man annars tolka det faktum att protesterna är så lama, att insamlingarna till humanitära insatser får så dåligt gensvar? Beror det på den brutalitet som vi ser så många dagliga bevis på i form av bestialiska övergrepp på oskyldiga? Trodde vi att Europa var förskonat, en gång för alla, från sådant sedan andra världskrigets och nazismens framfart? Beror det på det ofattbara våldets raseri, där man månad efter månad, som vi kan följa på TV skärmarna i våra vardagsrum, systematiskt bombar sönder kulturstäder som Dubrovnik och Sarajevo? Mitt i vårt Europa, riktat mot kärnan i vårt gemensamma europeiska kulturarv. Jugoslavien förstärker bilden av den förlamande chock som händelserna på Balkan skapat. Visst vet vi att krig skapat flyktingar. Men det här är ett krig där varje våldshandling, varje attack har som syfte att jaga i väg människor, så att de aldrig återvänder till sina hem. Bakom fasaderna av förhandlande ledare i Genève pågår en hänsynslös och systematisk folkfördrivning, som inte bara är den tragiska följden av våldshandlingarna, utan just syftet. Jag är inte ute efter att hitta en part på vars sida vi skall ställa oss. Media talar om serber, kroater och muslimer. Det finns serbiska, kroatiska och muslimska stridande parter. De har alla ett mycket stort ansvar för det som skett och nu sker. De serbiska ledarna i Belgrad har ett särskilt stort ansvar för den upptrappning av motsättningarna som exploderade sommaren 1991. Men det finns också serbiska, kroatiska och muslimska människor. Trots ett par års terror, som haft till syfte att tvinga allt fler människor in i hatets och våldets spiral, finns det fortfarande hundratusentals människor i det forna Jugoslavien som inte annat önskar än att få fortsätta leva tillsammans med sina grannar oavsett om de är serber, kroater eller muslimer. Ännu i höstas kunde fredsoppositionen i Belgrad samla tiotusentals serber som säger nej till de extrema serbiska nationalisternas terror. Fortfarande kämpar många serbiska Sarajevobor tillsammans med muslimer för att försvara sin multikulturella hemstad mot den serbiska milisens terrorattacker. Många av de muslimer som flyr den etniska rensningen runt om i Bosnien gör det också för att de vet att om de stannat kvar skulle de tvingas delta i kampen och vända geväret mot sina serbiska eller kroatiska grannar. Det är inte för att ta ställning för eller emot den ena eller den andra stridande parten som det krävs ett kraftfullt agerande från världen och särskilt Europa. Det är vårt gemensamma ansvar gentemot de hundratusentals enskilda människor i det forna Jugoslavien som inte vill delta i hatet och terrorn. De som, liksom vi, vill leva i fred, demokrati och med respekt för grundläggande fri och rättigheter. Herr talman! Vi väjer alla inför tanken på ett direkt militärt ingripande. Det skulle kräva en enorm insats av militär trupp. Det skulle säkerligen binda dessa trupper för lång tid. Kostnaderna kan förväntas bli gigantiska. Men den verkliga fredsviljan hos de stridande parterna förefaller obefintlig. Risken är därför stor att fortsatta strider kan sprida konflikten, dra in fler aktörer på Balkan. Vem vågar i dag längre hävda att ett tredje Balkankrig är omöjligt? Och då, det vet vi från 1900-talshistorien, dras Europa in för lång tid och under enorma kostnader. Men kanske än allvarligare är, att omvärldens tvekan och undanglidande inför det som sker i det forna Jugoslavien också är en förödande signal till alla nationalistiska och separatistiska krafter i det övriga Östeuropa och det forna Sovjetunionen, en signal som kan mana till efterföljd. De som sätter sig över internationella regler tillåts uppnå sina syften bara de är tillräckligt hänsynslösa. Minnet av historien är en av de bidragande faktorerna till den hatets spiral vi ser i det forna Jugoslavien. Det ligger latent också i andra nya, fria stater i det forna kommunistblocket. För människor i dessa stater är München 1938 också ett minne som lever. Då vek det fria, demokratiska Europa undan för ett hänsynslöst våld. Det ledde till ett halvsekellångt förtryck, som folken i dessa stater lyckades kasta av sig först för ett par år sedan. När EG och ESK nu ställts inför den första allvarliga utmaningen efter frihetsrevolutionen hösten 1989, då viker vi undan. Kriget har redan pågått i mer än ett och ett halvt år. De fredsförslag som nu diskuteras kan kanske leda till att våldshandlingarna upphör -- åtminstone för viss tid. Men de bygger på att de mest hänsynslösa och brutala krafterna, i stor utsträckning, har uppnått sina mål. Herr talman! I det nya, fria Europa är hoten stora mot och inom många folk och stater. Omvärldens och Europas förmåga att hantera det som nu sker i det forna Jugoslavien ger signaler. Det är dessa signaler jag fruktar allra mest.

Herr talman! Det är naturligt att vi behandlar tragedin i Jugoslavien och Europas problem i en sådan här debatt. Men det finns också en risk för att stora problem i tredje världen trängs ut från vårt medvetande och att vi på det sättet bereder vägen för tragedier på andra håll i världen. Pol Pot och hans röda khmerer i Kampuchea passade de västerländska stormakterna bra så länge det kalla kriget varade. Då ville de isolera det Sovjetstödda Vietnam. Vissa riktigt ordentligt blodbesudlade kommunister tycks också passa väst bra när det verkligen behövs. Trots att det kalla kriget är slut fortsätter i praktiken Förenta nationerna i dag att ge en legitimitet åt de röda khmererna i Kambodja, som tillhör förövarna av ett folkmord. Pol Pots överbefälhavare sitter nu i det högsta nationella rådet i Kambodja, under FN:s beskydd. Han var också chef för ett av tortyrcentrumen i Kampuchea. Hur kan detta ske? Vilket spel är det som försiggår i säkerhetsrådet och som gör detta möjligt? De röda khmererna tillåts nu sabotera FN:s fredsinsats. De attackerar byar, mördar människor och erövrar mark. De kontrollerar nu fyra till fem gånger mer av landet än de gjorde innan FN styrkan om 20 000 man kom dit. Deras avsikt är helt klar: makten skall erövras i Kambodja. De röda khmererna smädar dagligen Förenta nationerna i sin radio. De påstår att FN konspirerar med Vietnam. FN-folk beskjuts och tillfångatas, men FN får inte besvara elden. De tar upp höga avgifter för brytningen av ädelstenar i det område som de kontrollerar, och de gör timmeraffärer för att finansiera sin verksamhet. Inte mindre än ca 1 000 thailändare har dragits till deras område för att söka sin lycka där. FN:s säkerhetsråd antog den 30 november förra året en resolution om handelssanktioner mot de röda khmerernas område. Men hur skall dessa sanktioner kunna upprätthållas? Det kan enbart ske om Thailand samarbetar med FN. Men Thailand har sagt ifrån att inga FN-soldater kommer att tillåtas att arbeta på den thailändska sidan. Redan före säkerhetsrådets beslut har thailändska officerare också sagt att de inte kan bevaka den långa gränsen. Det måste bli en effektiv bevakning av gränsen mellan Thailand och Kambodja för att stoppa den pågående och snabbt växande banditverksamheten. ''Demokratiska Kampuchea'' säger att det inte har någon skyldighet att följa fredsplanen, eftersom alla vietnamesiska trupper inte har lämnat landet. FN kan inte hitta några vietnamesiska trupper, men de röda khmererna håller fast vid att de 2 miljoner vietnameser som ingår som en minoritet i Kambodja skall betraktas som vietnamesiska soldater. Man räknar alla med vietnamesisk bakgrund som vietnamesiska soldater, och man anklagar Förenta nationerna för att ge dem rösträtt. Det här torde betyda att man i förhand underkänner de demokratiska val som planeras i Kambodja. Valet måste enligt min mening genomföras. Det måste ske i tid, så att det blir andra företrädare än de röda khmererna vid den världskonferens som skall hållas om mänskliga rättigheter. Annars är det möjligt att de röda khmererna kommer att företräda Kambodja vid konferensen om de mänskliga rättigheterna. Hur skulle det kännas för en svensk utrikesrepresentant att sitta vid samma bord som de? Herr talman! Det internationella samfundet måste ta hotet från Pol Pot och de röda khmererna på allvar. Om de inte stoppas i tid kommer en stor tragedi, ett folkmord, att återupprepas i Kambodja. Det kan också leda till ett nytt krig i Indokina. Röda khmer-soldater har redan utfört räder i Vietnam, dödat bybor och tagit fångar. Vi kan på goda grunder anta att en etnisk rensning av Kambodja från alla med vietnamesisk bagrund kan bli följden av en konflikt i detta arma land. Borde inte Förenta nationerna kunna ta itu med röda khmererna och Pol Pot, på samma sätt som man på ett förtjänstfullt sätt försöker ta itu med dem som utför de etniska utrensningarna i det f.d. Jugoslavien?

Fru talman! I propositionen föreslås att privata reklamfinansierade ljudradiosändningar tillåts fr.o.m. årsskiftet. Det är meningen att självständiga, lokalt förankrade radiostationer skall främjas. Varje sändningstillstånd skall innebära rätt att bedriva sändningar inom ett särskilt sändningsområde. Antalet sändningstillstånd skall anpassas till efterfrågan på sändningsmöjligheter. Det sägs dessutom att sändningstillstånden skall begränsas så till vida att den som redan har ett tillstånd att sända lokalradio inte skall kunna få ännu ett tillstånd. Tillståndstiden skall vara åtta år. Om det skulle finnas flera behöriga sökande till ett ledigförklarat sändningsområde skall man hålla auktion på sändningstillståndet. I förslaget sägs det också att program som har framställts särskilt för den egna verksamheten skall sändas under minst en tredjedel av sändningstiden per dygn. Det här, fru talman, kan kanske tyckas acceptabelt av den som läser förslaget och som är tämligen oinitierad när det gäller hur marknaden ser ut på det här området. Men det förutsätter dels att man inte funderar över vad som inte står i lagförslaget, dels att man inte bryr som om hur verkligheten på etermediaområdet nu ser ut, innan lagen träder i kraft. Vi i Vänsterpartiet anser att det här förslaget är fullkomligt oacceptabelt. Under arbetet med den privata lokalradion, vill jag påstå i alla fall, har hänsyn tagits endast till de intressenter som redan finns på det privata mediaområdet. De eventuella lyssnarna, har inte kunnat påverka förslaget. Lyssnarna är naturligtvis inte någon enhetlig grupp.

Det skulle i stället till varje pris ''klämmas fram'' ett tillstånd för privata reklamfinansierade radiosändningar. Vi i Vänsterpartiet menar att det föreliggande förslaget har så stora brister att det inte ens går att lappa vidare på. Förslaget måste omarbetas från grunden. Låt oss bara ta frågorna om ägandet, självständigheten och den lokala förankringen, som ju skall vara en huvudprincip för privat lokalradio. Det är begrepp som ständigt lyfts fram, och som man försöker hålla levande. Tidningar skall ju inte kunna äga privat lokalradio. Men det finns ju tidningar som redan i dag sänder genom bolag, dvs. har skaffat sig sändningstillstånd. Det sker visserligen under närradions täckmantel, men vem tror, fru talman, att det här kommer att upphöra i och med den nya lagen om privat lokalradio? Vänsterpartiet tror inte det. Hur skall man kunna bedöma om de programpaket som produceras på ett håll, som distribueras ut till olika sändare, och som sänds av flera stationer samtidigt är lokalproduktion eller nätverksbildning? Det vet vi inte, och det finns ingenting i lagförslaget som säger huruvida det skall bejakas eller motarbetas. Vad kommer att hända med alla dem som i dag sänder privatradio i närradions namn? Kommer de att fortsätta med att strunta i att skaffa eget sändningstillstånd? Det finns ingenting i det här förslaget som säger att sådana sändningar effektivt kommer att motverkas. Det finns inte heller någonting som säger att nätverksbildning kommer att motverkas. Det är nog så att vi politiker, och riksdagen, egentligen är grundlurade från början till slut när det gäller det här förslaget. Jag tror inte att meningen har varit att den privata radion skall vara lokalt förankrad, att nätverksbildningar skulle kunna förhindras och att en stor del av programproduktionen skulle vara framställd av resp. lokalt förankrad station. Det har nog inte heller varit meningen att närradions grundläggande idé att vara en föreningsdriven icke-kommersiell radio skulle bevaras även i framtiden. Självfallet har meningen aldrig heller varit att förhindra åsiktsreklam och att skapa effektiva sanktionsmöjligheter för organiserad rasism och annan främlingsfientlig verksamhet, vilket inte heller har påståtts i förslaget. Meningen har inte heller varit att begränsa reklam som riktar sig till exempelvis barn. Fru talman! Om regeringen hade insett att detta förslag inte var helt lyckat hade regeringen faktiskt kunnat gå en medelväg. Man skulle ha kunnat föra resonemanget: det är bättre att få en lag om tillstånd med en extremt kort tillståndstid än att vara utan lag på det här området. Man skulle då efter exempelvis två år kunna göra en utvärdering och komma åter med ett bättre förslag. Men så är det inte, tvärtom. Under resans gång har tillståndstiden hela tiden förlängts. I liggande förslag är en åttaårig tillståndstid föreslagen. Det är, som jag ser det, helt absurt att låsa fast sig för en åttaårsperiod, som det här förslaget innebär -- med alla dess brister. Det är, som man i södra Sverige brukar säga, sannerligen hialöst med en så lång tillståndstid. Fru talman! Vänsterpartiet yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen. I våra meningsyttringar har vi markerat att vi ställer oss bakom den. Slutligen, fru talman, är det väl inte så vanligt att man i denna talarstol talar om känslor. Men jag undrar hur man känner sig i Centerpartiet i dag. Centerpartiet vill ju framhålla vikten av den lokala förankringen för privatradion. Radioprogrammen skulle ju vara lokalt producerade, osv. Hur känner ni i Centerpartiet er i dag, ni som inser vart förslaget bär hän? Mår ni särskilt väl? Jag undrar också hur ni, som inte inser vad förslaget kommer att innebära, utan som tror att förslaget är bra, kommer att känna er om några månader eller om några år när ni ser konsekvenserna. Men det kanske jag inte kan få något svar på i dag. Vi får vänta och se.

Fru talman! De senaste 20 åren har vi upplevt en revolution på radio och TV-området. I slutet av 1970-talet infördes närradion av den borgerliga regeringen. Det var första gången som monopolet för radio och TV naggades i kanten. Vi har fått satellitsända TV-program som har gjort det möjligt för oss att få information och upplysning från hela världen. Vi har upplevt kabel-TV:s utbyggnad i Sverige, och vi har en enorm rikedom i vårt mediautbud. De rikliga TV satellitprogrammen har bidragit till att avdramatisera reklamfrågan i Sverige, och 1991 I dag tar vi ytterligare ett steg mot friheten i etern med beslutet om en privat lokalradio med reklamfinansiering. Det är ett viktigt steg för att stärka yttrandefriheten i Sverige. Förslagen innebär att den grundlagsstadgade yttrandefriheten förverkligas inom ytterligare ett viktigt område och att ytterligare ett monopol upphävs. Ett lagförslag på radioområdet innehåller en mängd paragrafer som med nödvändighet måste bli mycket tekniska. Jag tänker inte här gå in på dem utan i stället ta upp ett par frågor som jag tycker är väsentliga. Som alltid när det gäller yttrandefriheten måste man vara oerhört varsam med att införa regler som begränsar. Men i några fall har den totala yttrandefriheten ändå fått ge vika för att garantera mångfald och skydd mot övergrepp som hotar religionsfrihet och folkgruppers integritet. Den bärande principen bakom förslaget är att öka antalet röster i etern och att öka mångfalden i mediekulturen. Vissa begränsningar föreslås, som jag sade, för aktörernas handlingsfrihet, främst därför att de alla utnyttjar en tills vidare begränsad resurs -- sändningsfrekvenserna. Det finns också bestämmelser som syftar till att motverka att radion domineras av ett fåtal kedjeföretag. Det har också visat sig nödvändigt att ha kraftiga sanktioner för den som missbrukar yttrandefriheten i närradion till rasistisk propaganda och annan främlingsfientlighet. Vid allvarliga brott skall tillstånden kunna återkallas i upp till fem år. Det är på förekommen anledning som man i propositionen har lagt mycket stor vikt vid den här frågan. När det gäller regler för reklam och sponsring har vi i konstitutionsutskottet funnit att de synpunkter som kulturutskottet har framfört när det gäller reglering av reklamtiden är välavvägda. Man kan nog säga att frågan reglerar sig själv. Blir reklaminslagen för långa stänger folk av radion, och det vill ingen sändare riskera. Det räcker således med en paragraf som begränsar reklamtiden per timme. På flera ställen i propositionen framhålls att det måste finnas flexibilitet i systemet, eftersom flera komponenter i verksamheten inte är givna för all framtid. Det gäller t.ex. tillgång på frekvenser och sändningsområdenas omfattning. Vad som i dag är ett naturligt lokalt intresseområde kan ha en annan omfattning om fem eller tio år, och det är viktigt att man inte genom administrativa beslut fastlägger sådana saker en gång för alla. Det måste finnas en viss flexibilitet för diskussioner. Så några kommentarer till den socialdemokratiska reservationen. En lång rad områden kritiseras i reservationen. Egentligen tycker jag inte att det är så mycket att förundra sig över. Socialdemokraterna har alltid varit motståndare till en fri radio och en fri TV. Det är därför som Sverige har varit avskärmat från opinionsbildning ända tills tekniken tvingade socialdemokraterna att tänka om. Då ägnas deras kraft åt att lagstiftningsvägen konstruera så många begränsningar som möjligt för det som de tekniskt inte kan hindra. Reservationen är ett uttryck för detta, och jag yrkar avslag på den. Man kan bara beklaga att socialdemokraterna inte har någon framtidsinriktad politik på området. Deras aktivitet begränsas till att ropa på mer reglering och att yrka avslag på propositionen. Vänsterpartiets inlägg i frågan var förutsebart, tycker jag. Kommunister har aldrig någonsin stått på barrikaderna för att skydda det fria ordet. Fru talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Elvy Söderström frågade mig om jag ansåg att det var av vikt att nå konsensus i det här arbetet. Jag tycker att det hade varit av värde om socialdemokraterna hade visat ett mer konstruktivt sinnelag när det gällde att komma fram till en fri radio. Men reservationen och agerandet innan man kom fram till ett förslag visar att den viljan inte har funnits hos socialdemokraterna. Om socialdemokraterna verkligen vore för en fri radio hade vi haft det redan för 15--20 år sedan. Tvärtom har socialdemokraterna skjutits framåt av teknikens utveckling och av det faktum att svenskar inte längre finner sig i att vara kringskurna av sådana regleringar som i åratal har funnits för den svenska radion. Det finns alltså i dag en helt annan inställning hos svenska folket till fria etermedier, och det här förslaget är ett uttryck för detta. Det är ju ingen hemlighet att Socialdemokraterna och de borgerliga partierna har olika uppfattningar i den här frågan. Det gick tyvärr inte att gemensamt komma fram till ett förslag som tillgodosåg den frihet som vi anser skall finnas i etern. Jag kan bara beklaga att Socialdemokraterna inte ville vara med.

Fru talman! Det här förslaget som i dag ligger på bordet, som vi skall fatta beslut om, är ett bra förslag. Det tillgodoser väl de krav som vi vill ställa på en fri radio. Det är bara att beklaga att Socialdemokraterna vill ha ett så stort regelverk att det faktiskt inte går att kombinera med en fri radio. Man kan alltid önska att det skall finnas mer tid och att det skall göras fler omfattande undersökningar när man skall behandla ett ärende. Men det är inte första gången som vi i konstitutionsutskottet har en begränsad tid till vårt förfogande för att behandla olika propositioner. Så är det förresten alltid. Den här behandlingen påbörjades ju för ganska länge sedan.

Fru talman! Ylva Annerstedt är inte alls förvånad över att Vänsterpartiet reagerar som det gör. Hon anser att mitt anförande var ett utslag av gammal kommunism. Jag skulle vilja fråga Ylva Annerstedt om det är ett utslag av kommunistisk ideologi att det i TV finns regler mot åsiktsreklam eller att det i TV finns regler mot reklam som ensidigt riktar sig till barn under tolv år. I så fall är det en kommunistisk ideologi som omfattar ganska stora delar av Sveriges befolkning -- såvitt jag vet är vi helt överens om att det är rimligt att ha dessa regler i fråga om åsiktsreklam och reklam som ensidigt riktar sig till barn under tolv år. Jag kan inte se annat än att det vore rimligt att diskutera om man inte borde ha motsvarande regler när det gäller den privata lokalradion. Antingen tycker man att det är bra att det finns begränsningar vad gäller reklam som riktar sig till barn eller så tycker man inte det. Jag kan garantera Ylva Annerstedt att jag är för en ökad mångfald inom den privata lokalradion. Men det finns ingenting i detta lagförslag som garanterar en ökad mångfald. Det har inte alls funnits något intresse av att diskutera hur dessa sändningstillstånd skall fördelas. Nu är det bara den råa penningen som gäller -- om det finns flera som är intresserade av ett sändningstillstånd skall det hållas auktion för att avgöra vem som skall få det. Man har inte alls velat diskutera några andra former av urvalskriterier för att just få denna ökade mångfald, för att exempelvis inom Stockholmsområdet undvika att tio till tolv sändare blir exakt lika. Vi har varit för att man tillsammans skall försöka diskutera fram kriterier som kan garantera den här ökade mångfalden. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta. Om Ylva Annerstedt säger att mångfalden bäst garanteras genom det här förslaget tror jag att hon lovar för mycket. Jag är rädd för att mångfalden snarare kommer att begränsas med detta förslag.
Fru talman! När man skall införa begränsningar i fråga om vilka som skall få tillstånd och samtidigt skydda yttrandefriheten handlar det alltid om att göra en avvägning, att hitta en balans. I det här förslaget finns det begränsningar. Man skall t.ex. bara kunna inneha ett tillstånd. Det innebär att vi i förslaget t.ex. kräver redovisningsskyldighet när det gäller bolag som kan ha inflytande i sändande företag. Det finns alltså begränsningar i hur man får äga. Det är alltid en avvägning mellan att ge yttrandefrihet i etern och att sätta lagom gränser. Vi har hittat en modell som vi tror skall ge det bästa utrymmet för yttrandefriheten samtidigt som det garanterar mångfalden. Elisabeth Persson vill att man skall utse tillståndshavare på annat sätt, genom att tala om vilka som skall få tillstånd. Men i det här fallet är det ju också någon som skall sätta upp kriterierna. Vi vänder oss emot att politiker skall sätta upp sådana kriterier. Vi har ju i flera andra sammanhang sett att det finns stort utrymme för godtycke. Här begränsar vi tillståndet till ett per sändare, och vi tror att det ger det bästa utrymmet för både yttrandefriheten och mångfalden.
Fru talman! Ylva Annerstedt talar om allt annat än det som jag frågade om. Det jag tog upp gällde reklam som ensidigt riktar sig mot barn under tolv år och regler mot åsiktsreklam. Jag tolkar detta som att Ylva Annerstedt håller med om att det är rimligt att dessa regler finns inom TV. Kanske tycker hon någonstans inom sig att det inte vore så tokigt om de även skulle finnas när det gäller den privata lokalradion. Jag lämnar det därhän. Jag bara konstaterar att jag inte fick något som helst svar på min fråga. Ylva Annerstedt säger att det i många andra sammanhang, när politiker har inflytande och sätter upp regler för tillstånd, uppstår ett godtycke. Ylva Annerstedt borde precisera sig. Jag är övertygad om att det även om några politiker någon gång har gjort misstag inte finns någonting som säger att inte vi tillsammans skulle kunna utforma och diskutera regler som utelämnar detta godtycke. Jag har tydligen större tilltro till politiska makthavares förnuft än Ylva Annerstedt har. Självfallet skulle det gå att utforma sådana här regler. Man skulle kunna ge en form av sändningstillstånd i likhet med att man ger koncession, som man har gjort för TV. Detta är inte alls särskilt märkvärdigt. Det är inte heller sagt att det skall vara politiker som skall sitta och bestämma vilka som skall få sändningstillstånd. Det går utmärkt att lägga denna uppgift på exempelvis Problemet är bara att det inte har funnits någon vilja att göra detta. Vi har därför fått det förslag som vi har fått. Det finns ingenting i det Ylva Annerstedt säger som har fått mig att tro att detta är ett bra förslag. Inte på någon punkt har Ylva Annerstedt kunnat lugna mig och förklara för mig att jag har haft fel uppfattning. Jag är dess värre rädd för att förslaget är precis så dåligt som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har försökt förklara. Jag säger bara: Gånge denna kalk ifrån mig. Ni får väl sitta där med ert lagförslag och ta konsekvenserna av det, dess värre.
Fru talman! Det är faktiskt ingen hemlighet att Folkpartiet och de övriga som står bakom detta förslag har en annan syn på friheten i etern än vad Vänsterpartiet har. Vi vill inte sätta upp de regler och begränsningar som Vänsterpartiet vill ha. Därför har det inte varit möjligt att nå några överenskommelser och att hitta en gemensam lösning. Vi har fundamentalt olika uppfattning om vilken frihet människor skall ha att uttrycka sig i etern. Det är därför förslaget ser ut som det gör. Detta är ett bra förslag. Det tar oss ytterligare ett steg i riktning mot öppenhet och yttrandefrihet i Sverige. Yttrandefriheten har under långa tider varit kringskuren, och i vissa fall är den fortfarande det. Den fria lokalradion innebär ett stort steg framåt för yttrandefriheten i Sverige.

Fru talman! Som framgår av min motion, och jag har också avgett ett särskilt yttrande, anser jag att föreliggande förslag är behäftat med allvarliga brister, även om det självfallet utgör ett efterlängtat fall framåt på väg mot en fri etermediapolitik. Jag skall här begränsa mig till att ta upp den allvarligaste bristen i förslaget. Den är allvarligast därför att den utgör ett så uppenbart brott mot vår konstitution att Lagrådet vid sin granskning jämlikt Regeringsformen 8 kap. 18 § särskilt påpekat detta. Vad frågan gäller är det i 39 § stadgade förbudet att överklaga beslut om sändningsområdenas omfattning. Förbudet står i strid med gällande rättsordning ur flera aspekter. Ett lagförslag skall stå i överensstämmelse med grundlagarna och rättsordningen i övrigt och uppfylla kraven på rättssäkerhet. Lagrådet konstaterar härvidlag att det kan ''starkt ifrågasättas om svårigheterna med planeringen av sändningsområdena är ett tillräckligt skäl för att avskära en tillståndshavare från rätten att överklaga beslut om sändningsområdenas omfattning''. Skälen för Lagrådets uppfattning är helt uppenbara. Sändningsområdets omfattning är helt avgörande för tillståndshavaren, inte bara med avseende på hans möjligheter att skapa ett ekonomiskt underlag för verksamheten, utan också sett ur yttrandefrihetsrättslig synpunkt. Sändningsområdets storlek är ju det som bestämmer hur många lyssnare som kan nås.

beakta vad som är naturliga lokala sändningsområden. Innebörden av ''naturliga'' ger naturligvis utrymme för vitt skilda tolkningar. Konsumentgrupper, pendlare, trostillhörighet, näringsutövare, fotbollsintresserade? Man kan hålla på hur länge som helst. Att tillståndssökare och tillståndsgivare kan ha olika uppfattning om innebörden av begreppet ''naturliga'' är helt uppenbart. Därför kommer naturligtvis också en rad tvister att uppstå om vad som är ''naturligt''. Det är därför helt självklart att dessa tvister måste kunna dras inför domstol. Det krävs för att man skall kunna uppfylla kraven på en rättsstat. Förbudet att överklaga motiveras med att det underlättar myndigheternas planering. Förvisso -- men framför allt undergräver det rättssäkerheten, och detta är inte acceptabelt. Förbudet att överklaga kan utnyttjas för att diskriminera -- eller om man så vill, prioritera -- bland dem som söker tillstånd, utan att detta kan beivras inför domstol. Lagrådets kritik av förbudet att överklaga måste ses mot bakgrund av det höga antal fällande domar som Sverige drabbats av vid Europadomstolen de senaste åren. Det framgår av UD:s redovisning för åren 1991 och 1992, att svenska staten har fällts enligt artikel 6 i Europakonventionen inte mindre än 18 gånger, därför att klaganden ej haft möjlighet att få sin sak prövad inför domstol. Detta har också inneburit att svenska staten har fått betala ut skadestånd. Att mot denna bakgrund, och i strid med Lagrådets yttrande, riksdagen fortsätter att stifta lagar, t.o.m. sådana som rör yttrandefriheten, utan att ta intryck av tidigare fällande domar är minst sagt anmärkningsvärt. Till saken hör att enligt ett kommittédirektiv, dvs. EG-rätten -- förutsätts ''att regeringen vid utarbetande av lagförslag beaktar gällande regler i andra länder inklusive i EG'' och att man ''redovisar huruvida förslag till lagar och regler överensstämmer med lagar och regler inom EG'', dvs. EG-rätten. Att så inte skett är ett faktum. Förbudet att överklaga sändningsområdenas omfattning står således i strid med Lagrådets yttrande, i strid med artikel 6 i Från denna talarstol uttalas ofta bekymmer över medborgarnas bristande förtroende för politiker. En bidragande orsak till detta bristande förtroende är självfallet om tvivel råder huruvida de lagar som riksdagen kräver att medborgarna skall respektera, tillkommit utan att riksdagen själv respekterat gällande rättsordning fullt ut, och därigenom åsidosatt rättssäkerheten. Såväl riksdagens anseende som lagens efterlevnad är direkt beroende av hur medborgarna uppfattar att politikerna respekterar gällande rättsordning. Fru talman! Jag yrkar att riksdagen med bifall till utskottets hemställan i övrigt beslutar att andra meningen i 39 § första stycket förslaget till lokalradiolag skall utgå.

Fru talman! Jag tycker att det finns anledning att påminna om att det förslag till ny lagstiftning på radioområdet som vi i dag behandlar faktiskt kommer att ge Sverige vad som i praktiken är en av världens mest frihetliga radiolagstiftningar. Det är definitivt ett uppbrott från årtionden av monopol och slutenhet på ett av våra viktigaste mediaområden. Det kommer att ge människor i hela landet en möjlighet att tillföra vår mediastruktur nya alternativ. Det kommer att ge en konkurrens och valfrihet som kommer att utveckla och förbättra radiomediet. Men framför allt kommer det att innebära att 1993 -- årtionden för sent, kan gärna sägas -- måste alla de som hävdade att det var fel, dumt, mindre bra att ha frihet i etern, ge med sig. Skälet är att argumentet att lyssnarna inte kan välja, inte bör välja eller att det de valde skulle vara dåliga program, har fallit. I den bemärkelsen innebär denna nya lagstiftning ett oerhört viktigt politiskt genombrott. Den innebär också att alla de som under årtionden hävdat att tekniken inte har givit möjlighet till någonting annat än monopol, i verkligheten har fått se hur fel de hade. De har fått se att många olika radiostationer kan finnas sida vid sida. Vi kommer under det kommande året att få se en helt ny mediastruktur växa fram. Den innebär att tryckfrihetens principer nu också omsätts inom moderna media. Det är självfallet ett oerhört viktigt genombrott för den grundläggande tanken om vad som bör gälla i en öppen demokrati. I och med detta beslut förs också debatten om våra media framåt. Nu måste det bli en diskussion om möjligheten för alla radiostationer att verka på någorlunda lika villkor. Det måste också föras en diskussion om hur vi kan se till att hela radiomediet fylls av en öppen konkurrens med likvärdiga alternativ. Jag menar att det under de kommande åren är viktigt att föra en debatt om vad public service-alternativen i den nya mediamiljön skall komma att betyda. Jag tror att det är för tidigt att dra alla slutsatser. En viktig sak måste bli att se vilka resultat och vilka förändringar vi i verkligheten kommer att få med den nya lagstiftningen. Självfallet kommer det att ställas andra krav på den licensfinansierade radioverksamheten i en framtid då vi kommer att ha många olika typer av radiostationer i samhället. Det kommer också att bli av intresse att resonera om hur mycket en av staten beslutad och kontrollerad licensfinansierad verksamhet skall tillåtas dominera den totala mediastrukturen i en tid då man faktiskt har fått gehör för att tryckfrihetens principer skall gälla även i etern. Fru talman! Denna reflexion har sitt värde på grund av det stora framsteg som nu görs när det gäller radioprogram, men också som en påminnelse om att mediadebatten sannerligen inte är avslutad. Det finns en mängd viktiga frågor som har att göra med hur stor roll det licensfinansierade radiobolaget -- och TV-bolaget -- skall spela i framtiden. Jag menar att det nu är dags att börja föra en debatt om hur stor den rollen skall vara, utifrån det perspektivet att licensfinansierad public service-verksamhet skall tillföra publiken något utöver det som publiken kan få genom alla de alternativ som ändå växer fram. Den debatten är lika spännande som det faktum att Sverige nu kommer att höra till de länder som under lång tid har haft en fri radio.

Fru talman! Demokratin förutsätter fri information och fritt meningsutbyte. Det beslut som riksdagen senare i dag väntas fatta innebär en väsentlig vidgning av yttrandefriheten i vårt land. Men det är också sant att om demokratin inte förmår skydda sina medborgare mot hot och hets undermineras de värden som är demokratins och den fria debattens förutsättning. I regeringens proposition finns också förslag till en klarare markering mot den rasistiska hets som under senare år med stor systematik bedrivits med närradion som forum. Jag, och företrädare för flera andra partier, har i flera år genom motioner och frågor sökt fästa riksdagens och regeringens uppmärksamhet på den situation som rått sedan slutet av 1980-talet. Sverige blev då hemvist för den enligt många bedömningar -- även internationellt -- grövsta antisemitiska hets som bedrivits någonstans i Europa efter kriget. När den ansvarige, Ahmed Rami, till sist ställdes inför rätta fälldes han på flera punkter än någon tidigare fällts för hets mot folkgrupp i vårt land. Men som närradiolagen var -- och alltjämt är -- formulerad blev påföljden endast symbolisk. Sändningstillståndet kunde dras in i högst ett år. När detta år gått till ända hade målet just hunnit fram till hovrätten. Där fastställdes tingsrättens utslag i allt väsentligt och Rami dömdes till fängelsestraff. Eftersom det år då gått till ända, för vilket sändningstillståndet var förverkat, kunde han omdelbart återuppta verksamheten och spela in närradioprogram i fängelset och sända dem i sin närradiostation. Det är en nationell nesa att detta var möjligt. Den pinsamma sanningen är att när en norsk kommitté mot nynazism och antisemitism nyligen bildades -- med en rad kända politiker och kulturpersonligheter i ledningen -- beskrevs syftet uttryckligen som att man ville förhindra ''den svenska smittan''. Detta är den bild som skapats av vårt land under de år då Radio Islam och dess nätverk av nazister och kända våldsverkare nästan utan påföljd kunnat sprida sin propaganda i vårt samhälle. Den möjlighet att dra in tillståndet för denna typ av radiopropaganda för en period av upp till fem år som nu föreslås, kommer att göra det möjligt att ingripa med en helt annan kraft mot nya försök i den riktningen. Dessutom markerar regeringen och utskottet att det inte skall vara möjligt för en sammanslutning som fått sitt tillstånd indraget att bara byta namn och få ett nytt tillstånd. Det är utomordentligt glädjande. Jag tackar regeringen för det förslag som har lagts fram. Dess värre har en ny fråga uppstått. Rami och hans krets har nu valt en annan taktik. Man låter ideologiskt närstående organisationer, som redan har tillstånd, sända valda delar av Radio Islams budskap. I pressen har man de senaste dagarna kunnat läsa om hur Sverigepartiet i sina närradiosändningar sänder tal av den franske historieförfalskaren Faurisson -- en av Ramis internationella kumpaner. Dessutom har Sverigepartiet lyckats lägga beslag på flera timmars sändningstid i sträck, utöver vad man som egen organisation är berättigad till. Tekniken innebär att man söker tillstånd i en rad olika namn: Nattarbetarnas vänner är ett, Patriotiska kulturoch musikföreningen ett annat. Tidningen Dagen rapporterade häromdagen att man inte ens bryr sig om att byta programledare mellan de, till det yttre, olika programmen. Närradionämnden står maktlös inför detta nya tilltag. Alla de dokument som krävs är formellt korrekta, även om trovärdigheten naturligtvis är måttlig. I den nya lag som vi senare skall anta markeras särskilt att det skall räknas som upprepning av ett yttrandefrihetsbrott, om det står klart att en ny organisation består av samma personkrets som en tidigare avstängd organisation eller består av i allt väsentligt samma krets av personer. Det förefaller inte troligt att detta uttalande i förarbetena kan tillämpas på den situation som nu råder. Jag yrkar bifall till utskottets förslag, men vill också fråga kulturministern: Är regeringen beredd att genomföra en ytterligare översyn av närradiolagen om det visar sig att denna nya form av bedrägligt beteende av nazistiska -- och likartade -- organisationer inte kan beivras med gällande och nu föreslagna paragrafer?

Fru talman! Tidningen Expressen hade en ledare den 18 november med rubriken: En eländig soppa. Den handlade om regeringens förslag till ny lagstiftning på privatradioområdet. Bl.a. skrev man: Seriösa intressenter på radiområdet som vill satsa på kvalitet i innehållet tvingas vara med i en ekonomisk budgivning kring tillståndet. Högsta budet skall enligt regeringen ges koncession. Det innebär rimligtvis att den som får starta radio redan från början dräneras på kapital som skulle behövas för programarbetet. Ledaren konstaterar slutligen -- efter kritik på en rad andra områden: Ta därför ett nytt tag i en parlamentarisk beredning. Låna gärna direktiven från Sören Thunells ledarkommentar häromdagen i Arbetarbladet: Det borde inte vara svårt att få till stånd en tillståndsprövning där inslag om lokal förankring, bredd i ägandet och mediakompetens vägs in. Man uppmanar regeringen att göra detta för lyssnarnas skull. Det har inte funnits någon beredvillighet från regeringens sida att lyssna. Därför är det litet märkligt att Ylva Annerstedt här i kammaren säger att Socialdemokraterna vill förhala den här frågan. Det är inte sant. Regeringen hade, om den politiska viljan hade funnits, kunnat påbörja beredningsarbetet redan för ungefär ett år sedan. I Kulturdepartementet under 14 dagar i september månad. Därefter meddelade regeringsföreträdaren att man inte ansåg det vara meningsfullt att fortsätta överläggningarna. Så var det med det beredningsarbetet och med viljan i det avseendet! Sedan säger Ylva Annerstedt att Socialdemokraterna alltid har motsatt sig en fri radio. Hon säger också att Socialdemokraterna vill ha en mängd regleringar. Med förlov sagt, Ylva Annerstedt: Vad är detta för trams? Vi har ju i regeringsställning tagit initiativ till ett förberedande arbete för att skapa förutsättningar för en kommersiell radio. Ni hade, som det påpekats tidigare, när ni var i regeringsställning för 15--20 år sedan, för att nu använda Ylva Annerstedts terminologi, möjlighet att genomföra detta. Vem är det som vill ha en mängd regleringar? Ni vill ju gå in och reglera reklamens omfattning. Det skall vara en särskild myndighet som kontrollerar detta. Ni vill förhindra närradioföreningarna att i föreningens regi sända reklam. Ni vill inrätta en särskild myndighet för lokalradiotillstånd. Man ser här ett slags statens åsiktsverk växa fram framöver. Vi vill utnyttja den lokala förankring som länsstyrelserna i det här avseendet har. Tar ni alls inte intryck av Björn von der Eschs kritik i fråga om förbudet att överklaga i grundläggande frågor som rör yttrandefriheten? Ni vill reglera tillstånden. Det skall ske etappvis och regleras så, att kommuner med mer än 100 000 invånare skall vara ett slags fördelningsnyckel. Människor som bor i glesare befolkade områden blir således värda mindre. Så här kan man fortsätta på område efter område. Det är faktiskt inte vi som står för regleringssamhället. Det är ni som gör det. På vilket sätt -- resterande taletid kommer jag att koncentrera mig på det här resonemanget -- får vi en ökad mångfald? Det är ju det viktiga från yttrandefrihetssynpunkt, inbillar jag mig, genom att ett auktionsförfarande införs. Yttrandefriheten är till salu. Det gäller att bjuda högst. Jag instämmer alltså i Expressens kritik. På vilket sätt får Radio Q en chans att göra ordentliga satsningar här om man inte har tillräckligt med pengar bakom sig? I dag är det ganska knalt på den sidan såvitt jag förstår. Det är lätt för den som har mycket pengar att bjuda över. På vilket sätt blir det möjligt att inom ramen för en kommersiell radio göra angelägna invandrarprogram? Det kan ju vara en fråga för invandrarministern att besvara. Vi vet ju att det är en ganska liten lyssnarkrets, men -- får man förutsätta -- en mycket intresserad sådan. Det är inga annonsörer som är beredda att betala särskilt mycket för sådana program, eftersom de programmen har så få lyssnare. Därmed är de inte kommersiellt intressanta. Således bäddar man genom auktionsförfarandet för ett slags jämntjock smet. Strävan är hela tiden att maximera antalet lyssnare, därför att det leder till bättre förutsättningar för finansieringen av verksamheten. Sedan vill jag säga -- men jag är inte så säker på att regeringen tar åt sig på någon punkt när det gäller det som vi säger -- att det är med beklagande som vi socialdemokrater konstaterar att regeringen inte tycks se något värde i sig i breda parlamentariska lösningar i viktiga yttrandefrihetsfrågor. Här har Socialdemokraterna ställts inför fullbordat faktum. De borgerliga ledamöterna i kulturutskottet fick, skulle jag vilja säga, när utskottet gjorde ett besök på Slottet tack vare Simon Liljedahl utdelat material om den uppgörelse som hade träffats. Det var nog första gången de ledamöterna såg den uppgörelsen. Så kan man nog också se på det här med breda lösningar. Därmed avslutar jag med att återge vad nämnde Sören Thunell säger i Expressen: Det finns inga sakskäl som kan förlåta att lagstiftningen för kommersiell radio blir ett bristfälligt hastverk. Därför borde tid ges för diskussion och eftertanke. Men det är kanske att hoppas för mycket. Lyhördhet och öppenhet tycks inte vara Birgit Friggebos starka sida.

Fru talman! Åke Gustavsson försöker ge sken av att Socialdemokraterna i grund och botten alltid har varit för fri radio och fri TV. Men Socialdemokraterna är ett parti med en historia där man konsekvent gått in för att bekämpa varje försök att luckra upp monopolet.

Detta är er historia. Ni har tvingats ge upp varenda en av dessa positioner. Ni bekämpade närradion men har nu i dag gått så långt att ni står bakom denna. Men ni har aldrig varit villiga att ta nya steg. Den indignation som Åke Gustavsson här försökte ge uttryck för klingar oerhört falskt. Helt klart innebär det förslag som föreligger i dag att fria radiostationer kommer att kunna växa fram utan att den politiska makten kontrollerar deras innehåll. Det är helt följdriktigt, helt logiskt och helt konsekvent att Åke Gustavsson går emot detta. Det är han uppfostrad att göra alltsedan han var SSU:are. Jag förstår honom helt och hållet när han gör det även i dag. Men, Åke Gustavsson, försök inte att få frågan att handla om när beredningar inkallades eller ej! Den här frågan har diskuterats under 20 års tid. Möjligtvis är det en stor förändring att ni under det senaste året har bytt position även i denna fråga. Vi välkomnar varje dag ni blir klokare. Men anklaga inte andra för att försena processen! Ni har gjort det, med viss skicklighet, under 20 års tid. Men nu är det slut på det, för nu blir det fri radio.

Herr talman! Jag tycker att man skall vara litet försiktig med orden, Gunnar Hökmark. Här talas om etablering av kommersiella radiostationer, och detta ärende har initierats under den socialdemokratiska regeringens tid. Vidare vill jag erinra om att under den socialdemokratiska regeringens tid fattades det beslut som skapade förutsättningar för en senare etablering av en terrest TV-station, TV 4, som -- möjligen har det undgått Gunnar Hökmark -- är i full färd med sina sändningar. Eftersom Gunnar Hökmark använder termen monopol förmodar jag att han syftar på Sveriges Television och Sveriges Radio. Men det är faktiskt inte någon monopolsituation i dag. På en punkt kan Gunnar Hökmark ha rätt. Jag medger att vi ibland nog varit litet tröga. Jag är gärna självkritisk i det avseendet. Men då vore det väl desto bättre om ni nu kunde vara med på att göra något bra av detta i stället för att enbart låta penningen vara utslagsgivande i frågan om vem som skall få tillstånd. Frihet och fri radio talas det om. Men för vem? Jo, frihet för den som har mest pengar. För lyssnarnas skull tycker jag precis som Expressen, nämligen att det måste finnas ett annat urvalsförfarande. Det är bl.a. detta som vår huvudsakliga kritik mot majoritetens förslag gäller. Gunnar Hökmark säger att Socialdemokraterna också har motarbetat tanken på ett införande av reklam i monopolet. Men jag vill då meddela att det har förekommit avvikande meningar på den punkten, och jag var en av dem som hade en avvikande uppfattning. Det borde Gunnar Hökmark känna till.
Herr talman! Det kan hända att Åke Gustavsson i vissa frågor och i vissa delar varit en av de bättre av socialdemokraterna i den här frågan, och för detta vill jag ge honom ett erkännande. Men när jag refererade till monopolet refererade jag till den debatt som förts i årtionden i detta land och där Socialdemokraterna intagit en hållning i strid med alla dem som ville skapa frihet i etern, i radio och i TV. När det gäller den grundläggande frågan om den politiska maktens relation till radiostationer är auktionsförfarandet, Åke Gustavsson, det enda sättet att se till att det inte är en offentlig myndighet som avgör vem som skall få rätt att sända. Det innebär att det kommer att vara oerhört mycket billigare att starta en radiostation än att starta en tidning. Men det innebär också att ingen myndighetsperson avgör vem som skall få sända. I slutänden blir alla andra alternativ att någon politisk makthavare skall fälla ett avgörande, och det är oacceptabelt. Det är fel av Åke Gustavsson att säga att yttrandefriheten skall auktioneras ut. Det är i grunden helt fel. Åke Gustavsson tillhör ett politiskt parti som i årtionden mycket envetet har velat skära bort denna del av yttrandefriheten. Ni har ju motarbetat denna yttrandefrihet. Vad som nu är vid handen när det gäller auktionsförfarandet är att de som är intresserade av att sända radio får betala ett auktionspris när andra också vill sända som motsvarar de intäkter som man kan få genom reklamen. Är det fel, Åke Gustavsson, att olika företag som tävlar med varandra om att få sända reklam också tävlar om att få stå för den kostnaden, i konkurrens med varandra? Eller är det Åke Gustavssons uppfattning att man skall ha en privilegiesituation där reklamintäkterna av en offentlig myndighet fördelas till den ene eller den andre? Med den mycket omfattande mångfald som nu skapas kommer det att finnas rikligt med möjligheter för bl.a. invandrarprogram. En poäng med de friskolor, fristående barndaghem eller fria radiostationer som andra än ni har slagits för är ju just att olika minoritetsgrupper kan göra sig hörda på ett annat sätt än tidigare. Den möjligheten har härmed skapats. Det är litet patetiskt att ni nu skall kröna er karriär i denna debatt med att inta den hållning som ni intar här i kammaren i dag. Det hade varit bättre om ni, med angivande av vissa synpunkter, ändå hade insett det värdefulla i att godkänna en proposition som ger Sverige fri radio.
Herr talman! Jag skall inte diskutera här i kammaren vad som är patetiskt eller inte. Däremot vill jag ge Gunnar Hökmark en poäng i sammanhanget. Visst finns det en konflikt här mellan yttrandefriheten och näringsfriheten. I den konflikten är det viktiga för mig att stå på yttrandefrihetens sida. Gunnar Hökmark säger att auktionsförfarandet är det enda sättet att få ett korrekt urval här. Marknaden avgör valet. Därmed säger han också: Jag står helt och fullt på näringsfrihetens sida. Jag ser en konflikt här och väljer då att ställa mig på yttrandefrihetens sida. Vidare säger Gunnar Hökmark: Det är just det förslag som vi har som ger möjlighet till mångfald och invandrarprogram osv. Jag hävdar att det icke stämmer. Redan i dag pågår inom ramen för Sveriges Radios och för Sveriges Televisions utbud en diskussion om just de smala programmen, som många gånger upplevs som klämda. Om jag driver en kommersiell radiostation är det alldeles givet att jag vill ha intäkter. Jag vill att det hela skall gå runt. Det måste vara många lyssnare, annars får jag inte mycket annonser. Detta är elementärt, Gunnar Hökmark. Därmed menar jag att vi faktiskt får problem om vi ökar mångfalden i de här sammanhangen. Dagens husorgan för mig är tidningen Expressen. Jag roar mig med att med instämmande i vad som där sägs återge vad som sägs i en annan del av ledaren som just handlar om auktionsförfarandet. Gunnar Hökmark bryr sig kanske inte om vad jag tycker. Men han kanske kan fundera litet grand över vad Expressen, som ideologiskt ändå står litet närmare Gunnar Hökmark, säger om just auktionsförfarandet. Det står så här: Av slagordet fri radio riskerar vi att få en privatradio som inte blir fri, där sedelbuntarnas tjocklek mera än kvalitet och innehåll avgör frågan om tillstånd att sända, där musikmattorna prydligt läggs ut ort för ort. Lokalt, visst. Men bra?

Herr talman! Åke Gustavssons brösttoner i den här debatten klingar ganska patetiskt med tanke på Socialdemokraternas historiska bakgrund på detta område. Socialdemokraterna har ju alltid försvarat monopolet. Ni har aldrig tidigare tagit något initiativ till friheter på detta område -- det gör ni inte förrän tekniken tvingar er att gå i en annan riktning. Att man vid beredningsförfarandet inte kunde nå en överenskommelse handlar naturligtvis om att det finns diametralt motsatta utgångspunkter från regeringens resp. från Socialdemokraternas sida när det gäller friheten i etern och när det gäller yttrandefriheten. Åke Gustavsson gör också en poäng av att det skulle finnas väldigt många regleringar i det här betänkandet. Men vi har aldrig påstått att en djungelns lag skall råda i etern. Skillnaden mellan era och våra regler är att vi sätter upp generella sådana, så att vem som helst som uppfyller kriterierna kan få vara med och tävla om en plats i etern. Ni talar om åsikts och yttrandefrihet hos dem som finner nåd inför era ögon. Ja, på era villkor får man verka i etern. Men det är inte ett system som vi vill ha i fråga om den fria radion. Det är tvärtom genom generella regler som det blir möjligt att den djungelns lag som måhända existerar inte blir total. Det är klart att det måste finnas regler för agerandet när det gäller dem som släpps in på en fri marknad. Som Åke Gustavsson sade är det fråga om en balans. Man måste vara ytterligt försiktig när det gäller att göra inskränkningar i yttrandefriheten. I de förslag som finns i betänkandet tas hänsyn till den balans som måste finnas mellan yttrandefriheten och andra friheter. I det här sammanhanget vill jag också kommentera Björn von der Eschs yrkande, vilket jag yrkar avslag på.

Herr talman! Jag vill alltså i detta sammanhang också säga något om det som egentligen är Socialdemokraternas vilja. Det finns faktiskt en liten skillnad mellan signalerna när det gäller kulturutskottsgruppen och konstitutionsutskottsgruppen. Gemensamt för oss är i alla fall att vi vill ha en fri radio och generella regler. Men ni vill ha en radio där man bara får agera på era villkor.
Herr talman! Jag måste säga att Ylva Annerstedt är mycket duktig. Hon påstår sig ju kunna se skillnader mellan Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet och Socialdemokraterna i kulturutskottet. Jag har inte hittat några sådana skillnader och det tror jag inte att konstitutionsutskottets ordförande, som finns här i salen, heller har gjort. Möjligen kan Ylva Annerstedt utveckla sitt resonemang något. Sedan en kommentar till detta med det grundläggande arbetssättet och de diametralt motsatta uppfattningarna i frågor som rör yttrandefriheten. Förmodligen är Ylva Annerstedt lyckligt okunnig om hur nära det var att ni hamnade i en helt annan situation. Om man hade satt sig ner och diskuterat dessa saker tror jag inte att man hade funnit några diametralt motsatta uppfattningar, utom på några punkter. Det är möjligt att vi hade kommit fram till en lösning. Det handlar då om just yttrandefriheten och om att låta denna gå på auktion. Något sådant kan vi inte acceptera. Vi kan inte ge näringsfriheten förköpsrätt framför yttrandefriheten i detta avseende. Vår modell, vilken vi redogör för i vår motion, är att alla som har en godtagbar finansiering skall accepteras som kvalificerade sökande. Det är grunden. Därefter skall länsstyrelserna få avgöra detta. Vi vill inte ha något Statens åsiktsverk som skall sitta i Stockholm och avgöra detta. Ni är ju på väg åt det hållet. Låt frågan ligga så långt ute i organisationen och så nära människorna som möjligt. De vet bäst hur människor uppfattar förutsättningarna. Vi vill ge dem förutsättningar för samgående, om det skulle bli aktuellt. Om samgående inte blir aktuellt skall tillstånd ges till dem som bedöms ge störst utrymme för lokal rapportering och bevakning. Detta är understrykandet av det lokala. Jag vill fråga Ylva Annerstedt hur hon med trovärdighet skall kunna hävda att man kan nå en större mångfald, få ett vidare programutbud och nå olika programprofiler genom att låta pengarna bestämma i stället för innehållet och inriktningen. Tyvärr har nog Ylva Annerstedt låtit de nyliberala tankarna i deras sämsta uttryck gå före den klassiska liberala yttrandefriheten som John Stuart Mill stod för. Vänd tillbaka till John Stuart Mill och läs hans bok om friheten!
Herr talman! Åke Gustavsson vill låta länsstyrelserna avgöra. En myndighet skall få avgöra vem som är mest lämpad att få tillstånd. Här ges då ett utrymme för godtycke med en behandling som kan skifta från län till län, vilket vi inte vill vara med om. Vi vill i stället ha generella regler som innebär att de som uppfyller de ställda kriterierna får tävla om tillståndet. På det sättet ger man större utrymme och bildar en större plattform för yttrandefriheten i stället för att de som söker tillstånd skall vara utlämnade till en grupp människor som gör avvägningar, och som kanske låter personliga hänsyn göra sig gällande. Även om så inte skulle vara fallet, finns den risken. Vi vill inte utsätta yttrandefriheten för den risken. Därför har vi funnit att denna modell bäst tillfredsställer det fria ordet i etern.
Herr talman! Med detta inlägg bekräftar Ylva Annerstedt att hon låter pengarna gå före yttrandefriheten. Därmed har jag ingen anledning att ytterligare replikera.

Herr talman! Jag tillhör dem som inte, som en del andra som har deltagit i denna debatt, har varit särskilt inblandad i det tidigare förarbetet av den här propositionen. Det kanske gör att jag kan ha ett mera avspänt förhållande till frågan och därför har svårigheter att arbeta mig upp till de indignerade tonfall som bitvis har förekommit i diskussionen. Först vill jag nämna ett par ord om beredningen. Vi fick denna fråga till konstitutionsutskottet sent i höstas. Jag medger gärna att jag medverkade till att vi då mycket hastigt försökte få igenom ett förslag som inte var tillfredsställande berett. Nu uppsköts det hela, vilket jag tycker var bra. Det innebar att vi fick tillfälle att arbeta igenom förslaget ännu en gång. Det blev en förnyad lagrådsgranskning av vissa paragrafer, och en bredare inläsning möjliggjordes för utskottets ledamöter. Givetvis är det särskilt viktigt när det gäller ny lagstiftning att utskottet ger sig själv tid till en noggrann behandling. En av svårigheterna har varit att beredningen har varit uppdelad på två utskott. Vi fick från kulturutskottet ta över en hel del som inte var konkretiserat i lagtext. Jag vill gärna använda tillfället till att säga detta. Jag tycker att alla mediefrågor och yttrandefrihetsfrågor borde läggas i ett utskott, och då är självfallet konstitutionsutskottet det naturliga utskottet. När det sedan gäller själva sakfrågan tycker jag att det är ganska självklart att utvecklingen går i den riktning som detta betänkande möjliggör i och med att de tekniska förutsättningarna blir sådana att vi kan öka antalet radiostationer och sändare. Det finns så att säga inga logiska skäl för att stoppa en sådan utveckling. Den kan naturligtvis i bästa fall leda till en vidgning av yttrandefriheten. Vi får se vad resultatet blir så småningom. Det beror på vad man lägger in i yttrandefriheten. Har man tre stationer som sänder olika program, är det ju en vidgning. För man fram samhällskritik och möjliggör debatter, innebär det en vidgning av yttrandefriheten. Men hundra stationer som spelar samma dunkadunkamusik större delen av dygnet innebär i realiteten ingen större vidgning av yttrandefriheten. Kvalitetsfrågorna inom medievärlden över huvud taget är väldigt viktiga och förtjänta av en fortgående debatt. Det finns emellertid tendenser som är riskabla. Vi är inne i en ökad koncentrationsprocess på vissa områden. Detta förslag innebär visserligen möjligheter till ökad spridning, men vad som kommer i slutskedet vet vi inte. Vi vet inte vilket resultatet blir när många reklamfinansierade kanaler får slå igen, eftersom de inte klarar de ekonomisk satsningarna. Man har erfarenheter av detta utomlands. För mig är det angeläget att framhålla att de nya möjligheter som har tillkommit -- jag biträder ju utskottets förslag -- inte undanrycker argumenten för att vi skall slå vakt om våra public servicekanaler. De är särskilt värdefulla. Vi kan ju jämföra våra gamla trogna TV-kanaler med de nya reklamkanalerna. Det råder ingen tvekan om var kvaliteten finns. En förutsättning för att public service-kanalerna skall kunna fullgöra sina uppgifter även framdeles är självklart att pengarna finns. Jag beklagar att socialdemokraterna inte ansåg sig kunna ta upp ett sakresonemang i denna fråga. Så skedde inte. Det har tidigare sagts att detta berodde på oenighet inom den socialdemokratiska gruppen. Det vet jag ingenting om. Men det borde ha funnits förutsättningar för en bredare överenskommelse i dessa frågor. Det finns en del inslag i lagstiftningen som man kan vara osäker inför. Vi får se hur de fungerar. Det finns som bekant möjlighet att ändra lagar i denna riksdag.

Herr talman! Allt beredningsarbete har ju inte bedrivits i riksdagen. Det fanns självfallet en proposition såsom ett värdefullt underlag. Vad beredningen i utskottet beträffar upprepar jag vad jag sade tidigare. Jag medverkade till att vi fick mer tid. Vårt duktiga kansli fick möjlighet att under hela juluppehållet noga gå igenom förslaget. Vi kunde således överväga det på nytt. När det gäller Socialdemokraternas villighet att medverka till en bredare uppgörelse är jag kanske inte rätte mannen att döma. Det har skett så många förhandlingar på olika händer, förhandlingar som jag över huvud taget inte har haft någon insyn i. Dem får väl andra redovisa. I konstitutionsutskottet uppfattade jag tydligt att Socialdemokraterna var inställda på att förslaget skulle avslås. Det är ingen bra grund för överläggningar, om man vill ha ett positivt resultat. Då får man vara litet mer konstruktiv.

Herr talman! Jag vill bara ta tillfället i akt att yrka avslag på det yrkande som Björn von der Esch ställde i kammaren beträffande förbudet mot överklagande av beslut om sändningsområdenas omfattning. Jag vill påminna om att det i propositionen förs en diskussion om denna fråga, där fördelarna resp. nackdelarna med ett sådant förbud behandlas. Regeringen har funnit att en överklagandemöjlighet inte bör finnas, eftersom nackdelen för många inblandade skulle bli stor liksom osäkerheten under lång tid.

Herr talman! Vi socialdemokrater har stämplat denna proposition såsom en undermålig proposition. Vi menar att propositionen även efter omarbetningen lider av så allvarliga brister att den är otjänlig såsom grund för ett riksdagsbeslut. Att den ursprungliga propositionen var bristfällig tyckte också regeringspartierna och Ny demokrati. Annars hade man ju inte satt sig ner och skrivit om propositionen, och inte heller hade man, som tredje vice talmannen sade, ägnat jul och nyårshelgen åt att skriva en ny radiolag. Detta arbete blev för de fyra regeringspartierna och Ny demokrati i konstitutionsutskottet så omfattande att de inte blev färdiga i tid, så att vi kunde behandla ärendet färdigt före nyår som avsikten var. Merparten av lokalradiolagens paragrafer har skrivits om. Av lagens 39 paragrafer har inte mindre än 22 ändrats. Så många erinringar uppkom vid omarbetningen att vi anser att propositionen bör gå tillbaka till regeringen. Jag menar också att det inte är konstitutionsutskottets uppgift att sköta regeringens jobb att skriva om propositioner. Jag undrar vad statsrådet Birgit Friggebo hade sagt som ledamot av konstitutionsutskottet om konstitutionsutskottets kansli hade fått ta över ett statsråds uppgift att skriva en anständig och behandlingsbar proposition. Herr talman! Vi har i Sverige haft en gemensam strävan att lösa för vår demokrati viktiga frågor i bred enighet. Det har gällt yttrandefrihetsgrundlagen, och det har gällt andra grundlagar. Jag tycker att det ligger ett stort värde i att vi är överens om demokratins spelregler. Från socialdemokratisk sida erbjöd vi oss samarbete. Detta budskap framförde jag personligen till statsrådet Birgit Friggebo men också sedermera till Folkpartiets gruppledare här i riksdagen och till andra ledamöter från Folkpartiet i konstitutionsutskottet. Men Folkpartiet valde i detta sammanhang att samarbeta med Ny demokrati i stället för med Socialdemokraterna. Jag bara konstaterar detta. Jag beklagar att Folkpartiet och regeringen inte har eftersträvat en politisk enighet i denna fråga som rör ett så viktigt område för demokratin, nämligen yttrandefriheten. Åke Gustavsson har faktiskt rätt i att det finns en uppenbar fara för att pengarna kan komma att avgöra yttrandefriheten, dvs. om man skall få tillstånd eller ej. Att de borgerliga partierna inte var beredda att lyssna på socialdemokratin och inte var beredda att förhandla och bereda frågan på ett, som jag uttrycker det, anständigt sätt för att få fram ett bra underlag, beror naturligtvis på att de hade träffat en uppgörelse mellan regeringspartierna och Ny demokrati. Vi säger ofta att vår svenska offentlighetsprincip inte är förhandlingsbar när vi skall förhandla om ett eventuellt svenskt medlemskap i EG. På samma sätt fick Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet besked om att uppgörelsen med Ny demokrati inte var förhandlingsbar. Vi skulle anta den eller inte. Därför vill jag också i detta sammanhang säga att propositionen lider av flera allvarliga brister. En reform som har stor betydelse för yttrandefrihetens villkor borde grundas på ett fullgott underlag. Denna proposition innehåller, precis som Elvy Söderström tidigare i debatten har sagt, inga som helst analyser av vad förslagen innebär på viktiga områden. Sedan vill jag, för att få bort den frågan ur debatten, avvisa varje antydan om att den socialdemokratiska ståndpunkten i konstitutionsutskottet skulle bero på oenighet gentemot socialdemokraterna i kulturutskottet. Vår reservation i konstitutionsutskottets betänkande följer ju de förslag som socialdemokraterna i kulturutskottet har rest i sin reservation, nämligen att propositionen borde återremitteras till regeringen, för att man skall få ett fullgott underlag för en så viktig lag, och att en parlamentarisk utredning borde tillsättas. Herr talman!

Herr talman! Det är ett mycket viktigt beslut ur både ideologisk och principiell synpunkt som riksdagen kommer att fatta senare här i dag, framför allt när det gäller att gå vidare att rasera monopolen och vidga yttrandefriheten. Det är också viktigt att fatta beslut nu, så att vi snabbt kan få fram detta förslag och så att vi inte kommer att leva i ett laglöst tillstånd, där en del inte respekterar de lagar som vi har utan själva tar friheten. Det har varit väldigt mycket diskussion om beredningsarbetet beträffande den lag som riksdagen nu skall fatta beslut om. Låt mig då erinra om att det förslag som nu föreligger är en politisk kompromiss. Utgångspunkten är att en del partier i den här riksdagen egentligen är helt emot att vi får en privat reklamradio, en reklamlokalradio, medan andra mycket entusiastiskt i många år har varit pådrivare för att vi skall få en större frihet i etern. Det säger sig självt att man då diskuterar och försöker få fram så gemensamma ståndpunkter som möjligt.

Det finns olika önskemål beroende på att vi har behov av regler på grund av tekniska hinder, och det finns naturligtvis även önskemål om en total etableringsfrihet. Det finns skillnader när det gäller öppnandet för frihet och risk för maktkoncentration. Det säger sig självt att detta är sakliga önskemål som samma person och samma parti kan komma att vilja uppnå. Det gör naturligtvis detta komplicerat. Jag vill återgå till frågan om beredningsarbetet. Partierna i riksdagen har beretts tillfälle att ha synpunkter innan propositionen lades fram. Såvitt jag förstod fanns det inte någon större vilja att komma fram till breda kompromisser, om det var så att vi i dag över huvud taget skulle kunna fatta ett beslut här i riksdagen om större frihet i etern. Därför lade regeringen fram propositionen med den fulla insikten om att det skulle komma till stånd nya förhandlingar här i riksdagen. Så har också skett. Vi har också informerat om att det har varit kontakter mellan regeringspartierna här i kammaren och Socialdemokraterna. Jag förde själv dessa diskussioner på uppdrag av regeringspartiernas ledamöter i konstitutionsutskottet. Det fanns där en bred vilja till att försöka bli överens med Socialdemokraterna. Eftersom man inte från vår sida utan från socialdemokratisk sida har gått ut till tidningarna och talat om vad delar av dessa samtal rörde, anser jag mig inte förhindrad att tala om detta också från riksdagens talarstol. För att vi över huvud taget skulle komma till diskussion i denna sakfråga, ställde man krav på ökade bidrag via presstödet till socialdemokratiska tidningar. Denna förhandlingslinje var regeringspartiernas representanter i KU inte beredda att gå med på. Det sades också vid dessa kontakter att det inte spelade så stor roll vilka regler som fanns i lokalradioförslaget, eftersom det viktiga var att rädda de konkurshotade socialdemokratiska tidningarna. Därför är det väldigt underligt att socialdemokrater här kritiserar förslaget och säger att det är en undermålig produkt när man själv varit beredd att lägga propositionen som underlag för diskussioner i kammaren. Man säger att det har gjorts så oerhört stora ändringar, att nästan varje paragraf är ändrad. Det beror på att ordet Närradionämnden har bytts ut mot Styrelsen för lokalradiotillstånd. Det är en mängd olika paragrafer. De ändringar som har gjorts vid riksdagsbehandlingen tycker jag är bra. De är inte särskilt omfattande, men de har varit betydelsefulla för en del av de partier som deltagit i diskussionen. Jag kanske kan erinra om att riksdagens konstitutionsutskott faktiskt höll på långt över ett halvår med ett förslag från den socialdemokratiska regeringen på sin tid som handlade om kabellagen. Utskottet skrev faktiskt om hela lagen, vände upp och ner på allting. Så visst har det förekommit sådant, det har inte varit ovanligt. Men det går inte alls att jämföra med det arbete som har skett beträffande denna lag, där jag bedömer att förändringarna inte är särskilt stora men är bra. Det är en viss tidning som utnämnts till potentat i diskussionen här i dag. Jag tycker att det klingar väldigt falskt att höra att en tidning skall sätta upp innehållsregler för ett medieföretag, att det är politiker och därmed också myndigheter som skall avgöra om man har mediekompetens och har synpunkter på vilket innehåll det skall vara i lokalradion. Det är faktiskt vad Expressen föreslår. Därför finns det naturligtvis ingen som helst anledning att använda Expressen som något slags sanningsvittne i den här diskussionen. Det har ställts några frågor till mig. Håkan Holmberg frågade om regeringen var beredd att komma med ändrade förslag om det skulle visa sig att vi i etermedierna även i fortsättningen kommer att få olika uttryck för hets mot folkgrupp. Jag vill klart deklarera att regeringen naturligtvis tar varje möjlighet i akt för att stävja denna otäcka verksamhet. Samtidigt vet också Håkan Holmberg hur svårt det är att via lagstiftning stänga alla portar, eftersom påhittigheten är ganska stor. Harriet Colliander frågade om regeringen är beredd att se till att verksamheten kommer i gång snabbt och att frekvenser ställs till förfogande. Det är i första hand den nya myndigheten som har dessa frågor i sin hand. Låt mig då säga att om regeringen får riksdagens skrivelse i morgon före kl. 9.30, utfärdar regeringen samtliga lagar och förordningar som behövs för denna verksamhet. Vi har redan påbörjat arbetet för att bygga upp den nya myndigheten. Det är naturligtvis viktigt att verksamheten kan komma i gång så snart som det över huvud taget är möjligt. Detta är ett sista bevis på den snabbhet som regeringen över huvud taget arbetat med en fråga sedan regeringsskiftet. När vi kom till regeringsmakten fanns det inte ett enda papper liggande som innebar en förberedelse för vilka regler som skulle tillämpas för att ge fler tillstånd och skapa större etableringsfrihet när det gäller radio i det här landet. Det fanns en utredning om frekvensutrymmen, men det har inte varit den svåraste frågan att hantera, utan det har varit hur tillståndsgivningen skall gå till, vilka kriterier som skall gälla osv. Där fanns som sagt inte en enda sak gjord. Det är nog, tror jag mig kunna säga, ett ovanligt snabbt lagarbete som har möjliggjort att vi nu på mycket bred front under detta år 1993 kommer att få en friare radio i Sverige. Det är självklart att det är den borgerliga regeringens förtjänst.

Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att det är utomordentligt svårt att täppa till alla möjligheter för den som ger sig katten på att missbruka närradions möjligheter. De fall som jag relaterade är ganska uppseendeväckande. Det förefaller som att man från dessa rasistiska grupper systematiskt försöker nedlusa Närradionämnden med ansökningar där det hela tiden är samma personer det gäller. Man dyker upp i varandras program, gästspelar och kallar sig för olika saker för att förvilla begreppen. Det är uppenbarligen inte förenligt med lagens anda, det tror jag att vi kan vara överens om. Jag tar Birgit Friggebos besked om att regeringen är beredd att noga följa detta som ett alldeles utmärkt besked om att regeringen kommer med ytterligare markeringar om det visar sig nödvändigt, även lagstiftningsvägen.
Herr talman! Det fanns inte någon större vilja att uppnå en kompromiss, säger kulturministern, såvitt hon förstår. Det var bra att statsrådet gjorde denna markering, för statsrådet har inte förstått rätt. Det fanns en vilja från vår sida. Eftersom vi har varit indiskreta här och talat om vad som hänt bakom stängda rum, kan jag berätta att jag personligen suttit öga mot öga med ministerns statssekreterare och ordentligt försökt gå igenom detta. Hon har i sin tur rapporterat till sin chef, och därefter har jag fått beskedet att man inte kan gå vidare, trots att vi var beredda att diskutera dessa frågor. Bristen på vilja har alltså inte funnits hos oss. Som Thage G Peterson sade tidigare är det här ett dåligt berett förslag. Vi förutsatte att vi skulle få rimligt med tid på oss, precis som under den socialdemokratiska regeringen då det gällde förberedelse av en proposition om ett nytt avtal med Sveriges Radio och en tredje markkanal. Man jobbade faktiskt under flera månader med det. Här har man jobbat under tre fyra sammanträden och fjorton dagar. Därefter dunkar man papperet på bordet, och det är klart. Det var regeringens vilja till samarbete. Det klingar falskt att en tidning har synpunkter på innehåll i radion, säger Birgit Friggebo om Expressen. Jag tillåter mig att stå upp för yttrandefriheten och säga att jag låter Expressen ha vilken uppfattning den vill. Det tillhör faktiskt också yttrandefriheten. Jag tycker dessutom att det inte klingar falskt. Jag tycker t.o.m. att Expressen hade rätt i sak. Man kanske har litet större kulturella ambitioner i Expressen än vad Birgit Friggebo har i detta avseende. Det här är ett sista bevis på regeringens snabbhet att arbeta med dessa frågor, säger Birgit Friggebo. Jag hade hoppats att det var det sista beviset på regeringens arbete över huvud taget, men vi får väl arbeta med den här regeringen ett tag till. Man har varit mycket försiktig med snabbheten. Den här frågan -- det har vi tidigare demonstrerat i debatten -- har tagit en onödigt lång tid. Man har systematiskt ställt oppositionen utanför. Riksdagen beställde i april i våras -- detta tillhör också Birgit Friggebos ansvarsområde -- en kulturpolitiskt utredning. Den är ännu inte tillsatt. Är det exempel på regeringens och Birgit Friggebos snabbhet? Vi blev lovade att till årsskiftet få en översyn när det gäller kulturella aspekter i fråga om EG. Den har vi ännu inte sett till. Jag kan fortsätta med uppräkningen. Jag tror att Birgit Friggebo skall sikta litet bättre när hon skall försöka träffa något som handlar om departementets snabbhet.
Herr talman!

Herr talman! Med instämmande i vad socialdemokraterna i konstitutionsutskottet säger ber jag att få citera följande ur reservationen: ''Konstitutionsutskottet konstaterar att propositionen inte uppfyller nu angivna krav. Sålunda saknas en redovisning av erfarenheterna av reklamradiolagstiftning i andra länder. Principresonemang och analyser av konflikter mellan olika mål förekommer sparsamt. De frekvenstekniska frågorna behandlas lättvindigt. Hur kvaliteten på all radiomottagning, dvs. även mottagning av Sveriges Radios program, kommer att påverkas är inte närmare redovisat.'' Detta är ett uttryck för att ärendet är dåligt berett. Och som sagt var: det råder inte som här försöker antydas några olika uppfattningar. Socialdemokraterna i riksdagen står bakom den uppfattning som är redovisad i kulturutskottet och i konstitutionsutskottet.
Herr talman! Jag tar socialdemokraternas uppträdande under hela den här perioden som uttryck för ett bedövande ointresse för att så snabbt som det över huvud taget är möjligt söka vidga friheten i etern. Det är ju ingenting nytt. Jag var med i en tidigare borgerlig regering som genom närradion vidgade yttrandefriheten, vilket socialdemokraterna var emot. Sedan har det inte hänt någonting. Men vi i den nuvarande borgerliga regeringen grep oss an frågan omedelbart, när vi kom in i regeringskansliet. Åke Gustavsson tar naturligtvis en poäng när han citerar ur reservationen till konstitutionsutskottets betänkande, en reservation som jag förutsätter att socialdemokraterna står samlade bakom. Men den kraftfulla kritik som man i utskottet har, framför man för att dölja sin besvikelse över att det inte gick att pumpa ut mer pengar till konkursdrabbade socialdemokratiska tidningar. Det var ju det som man var ute efter, medan man var ganska ointresserad av själva lokalradiofrågan.

Herr talman! Våra myndigheter har skyldighet att följa riksdagens beslut. Nu inrättas en särskild myndighet som med kraft skall driva dessa frågor. I den kommande styrelsen skall det också finnas frekvenskunniga personer. Det är alltså denna myndighet som nu har att se till att det kommer fram tillräckligt med frekvenser.

Herr talman! Jag vill först tillbakavisa statsrådet Birgit Friggebo på en punkt, där Birgit Friggebo inte talar sanning. Från socialdemokratiskt håll har vi självfallet inte talat om räddningsaktioner för socialdemokratiska tidningar. Däremot framförde jag i måndags, när Birgit Friggebo ringde mig hem i bostaden i Nacka, att vi socialdemokrater ville att det skulle tillsättas en utredning om ett presstöd som skulle garantera en verklig mångfald. Jag sade då att det var angeläget att se till att såväl socialdemokratiska som centerpartistiska och andra tidningar får en chans att överleva i en ny massmediesituation. Jag har inte gjort någon hemlighet av denna uppfattning och det som jag framförde till Birgit Friggebo. Detta har jag talat om för flera tidningar som under resans gång också har återgett att detta har varit ett socialdemokratiskt krav. När Birgit Friggebo inte ville tillmötesgå oss på den här punkten tog vi senare upp frågan i en motion som nu skall behandlas i konstitutionsutskottet, en motion om en parlamentarisk utredning. Därför tycker jag att det är litet svagt av ett statsråd att i partipolitiskt nit så att säga förvränga denna sakråga. Vi ville ha en breddning som ett underlag för en diskussion. Därmed ansåg jag och socialdemokraterna i konstitutionsutskottet att vi mycket väl kunde diskutera med Folkpartiet i den här frågan. Men här var Birgit Friggebos kärlek till Ny demokrati större än viljan att möta oss i en sådan diskussion. Av senare samtal har jag förstått att Birgit Friggebo har behandlat Socialdemokraterna som vilket annat tvåprocentsparti som helst. Jag tolkar detta, Birgit Friggebo, som ett bedövande ointresse från kulturministern att diskutera mångfald i medierna. Jag tycker att det är svagt att ett statsråd i riksdagens talarstol måste använda uppenbara lögner för att komma åt en politisk motståndare. Min ambition när det gäller både den här frågan och presstödet har hela tiden varit att få till stånd en ordning så, att tidningarna -- oavsett om de representerar Centerpartiet, kds, Folkpartiet eller Socialdemokraterna -- får chans att överleva i en demokrati. Vi kan inte acceptera en situation där TV och radio tar över alltmer. Birgit Friggebo, det ligger ett egenvärde i att det finns tidningar som kan starta diskussioner och hålla debatten i gång. Då finns det också ett demokratiskt skäl till att vi skall slå vakt om våra tidningar. Det var den enda ambition som jag hade under mitt samtal med Birgit Friggebo denna måndagskväll, som hon för övrigt tog initiativet till.
Herr talman! Thage G Peterson säger nu att det var mångfalden i media som var det viktiga. I dag kommer Socialdemokraterna att rösta emot ett förslag om att öka mångfalden i etermedierna. Jag har också sett att Thage G Peterson i tidningar och vid kontakter med journalister har sagt att man ville diskutera mångfalden, framför allt när det gäller pressen, i samband med de diskussioner som fördes beträffande lokalradion. Jag kan inse att det egentligen är litet känsligt att i kammaren ta upp och penetrera bakåt vad som har sagts vid olika förhandlingsomgångar. Men jag känner mig tvingad att göra det, inte minst mot bakgrund av Thage G Petersons första anförande, för det blir ju litet svårbegripligt varför de diskussioner som förts inte har lett fram till att också Socialdemokraterna ''är med på vagnen''. Av tradition försöker vi ju uppnå så stor och bred enighet som möjligt i yttrandefrihetsfrågor. Därför var det nödvändigt att visa på vad det var för villkor som Socialdemokraterna hade för att ställa upp till en diskussion. Då är det faktiskt på det sättet att Thage G Peterson till mig har framfört att han vill att utvecklingsstödet inom presstödet skulle ökas kraftigt, för att kunna rädda arbetarrörelsens konkurshotade tidningar. Vi kommer naturligtvis inte längre i den diskussionen, eftersom ingen annan har varit med vid detta tillfälle. Jag beklagar djupt att inte diskussionerna kunde ha förts vidare i en bredare krets, t.ex. inom konstitutionsutskottet, men Socialdemokraternas representant förhindrade detta genom att ställa villkor för att diskussioner över huvud taget skulle föras om lokalradion.
Herr talman! Kulturminister Birgit Friggebo har egentligen nu sagt vad det hela gäller. Hon har inget intresse av mångfald i pressen. Hon har inget intresse att rädda mångfalden. Jag har ett starkt intresse av att rädda moderata, folkpartistiska, centerpartistiska och vänsterpartistiska tidningar, kds-tidningar och socialdemokratiska tidningar, därför att de är så viktiga i en demokrati. Jag har t.o.m. sagt någon gång under senare tid, när vi har diskuterat pressituationen, att om det så vore den enda kronan vi hade i en budget, så menar jag att den kronan skulle gå till pressen för att förverkliga det fria ordet. En period, när jag arbetade i statsrådsberedningen, lade jag ner ett mycket stort arbete bakom kulisserna för att hjälpa till att rädda Svenska Dagbladet, som var i bekymmersam kris på 70 talet. Och jag vore beredd i dag att rädda tidningar av annan färg än socialdemokratisk, därför att jag är rädd om demokratin. Därför tycker jag att det är lumpet av kulturministern att i den här debatten ensidigt tala om att vårt krav om en utredning för verklig mångfald i media bara går ut på att rädda konkursfärdiga socialdemokratiska tidningar. Det var på den punkten jag protesterade. Jag förstår nu att Birgit Friggebo är litet på reträtt när det gäller den beskyllningen, och det tyder jag ändå som ett friskhetstecken.

Herr talman! Jag är inte på någon reträtt, och jag tycker att Thage G Petersons inlägg nu senast bekräftar det som jag tidigare har sagt, nämligen att Socialdemokraterna faktiskt inte är särskilt intresserade av den reklamfinansierade lokalradion, utan att det är någonting annat de syftar till. Vi har ett gemensamt intresse av en stor och vidgad yttrandefrihet i Sverige, men jag tycker att Socialdemokratins agerande under en längre tid har visat att däri ingår inte en privat, reklamfinansierad lokalradio.
Herr talman! Vi diskuterar nu mediafrågor, och jag tycker att kulturminister Birgit Friggebo blev väldigt naken i sitt inlägg. Det får mig faktiskt att beklaga att det inte var kulturfrågorna och pressfrågorna som statsrådet lämnade utan att det blev jämställdhetsfrågorna.